Herr talman! Jag tror att meningsskiljaktigheten mellan herr Wikström och mig mycket beror på hur vi ser på de krav som alliansfriheten ställer på oss just när det gäller de bördor som vi måste lägga på våra värnpliktiga med tanke på landets försvar. Genom att vi är alliansfria och har ett stort land, som vi vill hålla fredat, måste vi ha en stor personell styrka att sätta in. Det är det som har varit grunden för det ställningstagande som vi har gjort i försvarsutskottet. Fru Ryding talar om kommande tider, men dem vet vi ingenting om ännu. Fortfarande är det så att med den försvarsordning som gäller anser vi att vi behöver alla vapenföra män till totalförsvaret.

Herr talman! Jag vill odelat ge fru Ryding rätt i en sak, och det är när hon säger att man talar om två olika saker. Det är precis det man gör. Som redan nämnts har den här frågan behandlats helt nyligen. Då stod u-hjälpsfunktionen starkt i förgrunden. Jag tyckte faktiskt att de som ivrade för denna på ett väl ensidigt sätt ”tänkte bort” försvarsfunktionen. Därmed är inte sagt att det var ett dåligt syfte, att det inte var ett angeläget ändamål man talade för när man betonade u-hjälpsfunktionen, men man tänkte alltså bort försvarsfunktionen. Det är nog det som bidragit till att den sistnämnda har skjutits i förgrunden den här gången. Vi har i vårt land bestämt oss för att föra en neutralitetspolitik i syfte att bevara freden. Detta förutsätter alliansfrihet och förmåga att försvara landet av egen kraft. För att göra klart att vi inte hotar någon har vi byggt upp ett klart defensivt försvar. Som ytan är stor och gränserna långa kräver det värnplikt av den typ vi har. Vi män är ju värnpliktiga i över ett kvartssekel. Då värnpliktig undantas från grundutbildning berövas vårt avvärjningsförsvar inte ett utan 27 möjliga tjänsteår. Vpk:s förslag har jag väl inte så klart för mig i alla dess detaljer, men dess uppbyggnad, dess milisinriktning är sådan att nog är det också ett försvar som kräver mycket folk. Det paradoxala är att om vi inte hade den klart defensiva försvarsuppläggning som vi har utan en mera offensiv krigsmakt, byggd för vedergällningsverkan, hade vi haft större möjligheter att generöst avstå värnpliktiga till annan verksamhet. Nu har vi det dess bättre inte ordnat på det sättet och behöver följaktligen alla värnpliktiga.

Men jag är fullt övertygad om att fru Ryding, när hon har haft tillfälle att se närmare på detta, tar klart avstånd från det alternativet. Det är nämligen just ett sådant alternativ som bygger på starkare vapenverkan, medan den uppläggning vi nu har starkt betonar ett segt defensivt försvar, som så klart är upplagt för att inte hota någon. Fru Ryding nämnde en passus i utskottets betänkande som talade om att andra länder har det ordnat på annat sätt när det gäller att tillgodose krigsmaktens personalbehov och även hade andra möjligheter att tillmötesgå önskemålet om u-landstjänst. Jag förstår att uttrycket ”kulturell internationellt biståndsarbete som alternativ till värnpliktstjänstgöring och vapenfri tjänst och språklig gemenskap” har tolkats så att man tror att utskottet har ansett att det skulle vara någon ideologisk gemenskap mellan u-länder och tidigare kolonialmakter. Det är ingalunda så vi i utskottet har sett det.

U-hjälpsfunktionen är betydelsefull, men då dess personalbehov kan tillgodoses på annat sätt, talar alla skäl för att man bör undvika att låta det tära på värnpliktsförsvaret. Jag ber i likhet med utskottets ordförande att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! När vi förra året behandlade det här ärendet var skrivningen och den debatt som fördes, framför allt från utskottets talesman, av den arten att man kunde anta att det fanns en öppning mot vad vi nu kallar för alternativtjänst. Under de omständigheterna tyckte jag för min del, som förra året var motionär, att det inte fanns stor anledning att motionera i år. Man kunde ju göra saken en otjänst genom att den öppning som vi då hade fått möjligen skulle täppas igen av den nya riksdagen. Och egentligen är dessa farhågor besannade. Skrivningen är i år, som jag tolkar den och som jag ser saken efter att ha hört försvarsutskottets talesmän från denna talarstol, hårdare än förra året. Jag vill inte säga — och jag hoppas det är riktigt — att den öppning som vi då tyckte oss ha fått, blivit tilltäppt, men det har som sagt blivit en hårdare skrivning. Jag röstade förra året för utskottets förslag med den motiveringen att vi skulle kunna pröva katastroftjänsten, och vi skulle kunna se om vi kunde komma fram på den här vägen mot en alternativtjänst. I år måste jag p.g.a. utskottets skrivning göra tvärtom, herr talman, och jag ber att få yrka bifall till det under överläggningen av herr Wikström framställda yrkandet.

Herr talman! Till kulturutskottets betänkande nr 3 har fogats en reservation, i vilken yrkas att statligt stöd inte skall utgå till boxningen. Bakom det yrkandet ligger en motion av herr Sjöholm. Jag kan personligen inte till alla delar ansluta mig till herr Sjöholms argumentering i frågan, och jag är inte heller helt övertygad om vederhäftigheten i alla de uppgifter herr Sjöholm lämnat om amatörboxningen.

Jag finner denna ståndpunkt besynnerlig och yrkar därför bifall till reservationen 1.

Herr talman! När riksdagen den 26 maj 1970 behandlade anslagen till idrotten gjorde man det mot bakgrunden av idrottsutredningens förslag och målsättning, dvs. en fördubbling av idrottsanslagen på fem år. Riksdagen uttalade sig dessutom mycket positivt för den plan, det varvschema, som måste gälla för att man skulle nå upp till detta mål, och anslaget blev också i stort sett enligt idrottsutredningens förslag första året. Självklart skapade denna positiva hållning från riksdagens sida berättigade förväntningar inom idrottsrörelsen om att anslaget till idrotten skulle räknas upp enligt idrottsutredningens förslag. Tyvärr har dessa förväntningar nu svikits. Tempot har alltså sjunkit redan på andra varvet, och varvtiden blir därefter. Inom idrottorganisationerna har man förberett sig för att på bästa sätt kunna utnyttja de väntade anslagen. Låt mig citera vad Riksidrottsförbundets ordförande Karl Frithiofson skrev i Svensk Idrott nr I som kom ut den 9 januari i år. ”Vi har —— — under innevarande budgetår planmässigt dragit i gång en apparat som förutsätter en fördubbling av statsanslagen på 5 år om bästa effekt och balans ska uppnås. I dessa spalter har kungjorts hur nya tjänster inrättats och fyllts med bra folk. Denna organisation är inget självändamål. Uppgiften blir att under 1971 få största möjliga effekt ute på fältet. Det är naturligtvis detta som är meningen med vår upprustning. De utökade personella resurserna centralt och ute i distrikten syftar uteslutande till att direkt och indirekt ge bättre betingelser för alla de många hundra tusen som med brinnande anda jobbar för idrotten ute på fältet. Det är där idrotten lever och utövas.” Detta skrevs alltså innan regeringen hade lagt fram sitt förslag. Det behövs ingen livligare fantasi för att förstå att den oväntat låga ökningen ställer idrottsorganisationerna inför svåra problem. Planeringsramen har spräckts. Men vad saken nu gäller är att reparera skadan genom att — för att tala idrottsspråk — ta igen det förlorade under de återstående varven. Varför är man då så angelägen om en flerårsplan för idrottsstödet? Varför ställer sig en enig idrottsutredning och idrottsrörelse så starkt bakom detta krav? Självfallet därför att man insett att man genom långsiktig planering får ut mer av satsade medel. En lugn och målmedveten ökning av utbyggnadstakten under en längre period ger ett bättre och säkrare resultat. Det är ju också en väsentlig fördel för samhället om så sker. Genom en successivt ökad samhällssatsning inom ramen för en flerårsplan når man största möjliga effekt av varje satsad krona. Det är god ekonomi. Motsatsen blir lätt följden om tillfälligheter och improvisationer får avgöra storleken av samhällets insatser. Detta är någonting som Riksidrottsförbundet tidigt insett, inte minst därför att man sedan länge tvingats planera sina knappa resurser med tanke på t.ex. Olympiska spel och andra internationella tävlingar som ju återkommer med upp till fyra års intervall. Lika väl som en ojämn löpning försämrar en löpares resultat även om viljan är aldrig så het, lika väl försämrar en ryckig och oplanerad resurstilldelning idrottsrörelsens möjligheter att nå sina mål — ambitionerna må vara aldrig så starka. Herr talman! Jag vill hävda att ett bifall till reservation nr 3 vid punkten 1 i kulturutskottets betänkande nr 3 innebär ett tillmötesgående av vår största folkrörelse som kommer att bli samhället till stor nytta i framtiden. Man behöver verkligen inte hemfalla åt någon idrottsromantik för att konstatera att Riksidrottsförbundets organisationer har lyckats där andra folkrörelser ofta misslyckats. De har nämligen lyckats fånga upp de stora ungdomskullarna. Av de över 2 miljoner medlemmar som Riksidrottsförbundet rapporterar är inte mindre än 1,2 miljoner mellan 12 och 25 år. Att man lyckats ge så många unga en meningsfylld fritidssysselsättning är naturligtvis ytterst värdefullt för samhället. Att man genom att stimulera breddidrotten bidrar till att minska de miljardbelopp samhället varje år förlorar genom välfärdens folksjukdomar och som enligt läkarexpertis i grunden till stor del beror på bristande motion är givetvis också positivt. När arbetstiden minskar och fritiden ökar, erbjuder idrotten en aktiv fritidsmiljö. Den fyller för många ett behov av spänning, lek, avkoppling och omväxling. Det gäller också i viss mån de många miljoner åskådare som varje år söker sig till idrottsevenemangen. Behöver någon en illustration till det sistnämnda rekommenderar jag ett besök i riksdagens TV-rum, som inte ens under de mest intressanta politiska debatter som sänds i TV är så sprängfyllt som när Tre Kronor spelar en match i VM i Bern. I sin bästa form ger idrotten utlopp för en leklust och livsglädje som inget mätinstrument kan registrera men som är utomordentligt värdefull både för individen och för samhället. Ytterligare många positiva faktorer skulle kunna räknas upp.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

Herr talman! Till kulturutskottets betänkande nr 3 har fogats en reservation, nr 2, som baserar sig på vår motion nr 369.

När denna ändring i administrativt avseende gjordes förra året fanns det flera motioner av samma natur som den vi har väckt i år. Under debatten i andra kammaren i maj månad framfördes också många starka argument av ett flertal olika talare med olika partifärg mot ett sådant förfaringssätt som propositionen föreslagit och som beslutades av riksdagen. Vi är fortfarande av den meningen, som t.ex. herr Bo Martinsson så fint uttryckte det i debatten, att det finns vissa inadvertenser i denna organisationsform. Den är rent principiellt felaktig. Riksidrottsförbundet skall inte tilldelas en sådan funktion, antingen man nu har fått två representanter i sin styrelse från Kungl. Maj:t eller ingen alls. Det rådde bland remissinstanserna till idrottsutredningen inte heller någon som helst enighet om detta förfaringssätt. Läser man remissyttrandena, finner man många invändningar av olika slag. Jag har här en del av dessa remissyttranden. Jag skall inte vid denna sena timme trötta er med att läsa ur dem. Men det är mycket intressant som står där. Det gäller t.ex. vad LO, SSU, Korpen m.fl. säger. Jag kan tyvärr inte underlåta att också i år peka på vad statens ungdomsråd har uttalat, nämligen att ett förfaringssätt liknande det som riksdagen godkände förra året i fråga om organisationsstödet till idrotten medför sådana principiella nackdelar som knappast någon annan folkrörelse skulle kunna tänkas acceptera. Vidare, säger ungdomsrådet, är det ytterst tveksamt om staten skall utse och placera ledamöter i enskilda organisationers styrelser. Det är enligt ungdomsrådet märkligt att dessa representanter får extraordinära befogenheter i förhållande till de förtroendevalda, som har en betydande medlemsopinion bakom sig. Dessa synpunkter delades i stort också av ABF. Å Nu vill emellertid kulturutskottets majoritet inte göra någon ändring, därför att det har gått bra just i år med anslagsfrågorna för t.ex. Korpen och, säger man, därför att denna organisationsform så nyligen har beslutats. Men detta, herr talman, är inga argument. Har man nyligen gjort något felaktigt, så skall man alltså enligt utskottsmajoritetens mening inte rätta till detta så snart som möjligt. Enligt vår och reservanternas mening borde riksdagen omgående rätta till det felaktiga beslut som fattades i fjol, och därför, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservationen 2, som har fogats till kulturutskottets betänkande nr 3.

Herr talman! I statsverkspropositionen föreslås att anslaget Stöd till idrotten: Organisationsstöd m.m. skall ökas från 40,4 miljoner kronor för innevarande budgetår till 45,4 miljoner kronor för nästa budgetår, alltså en ökning med 5 miljoner kronor. Utskottet tillstyrker detta förslag.

Det är inte fråga om att Riksidrottsstyrelsen skall agera som en part vid fördelningen och gynna vissa idrottsorganisationer på andras bekostnad. Det är riktigt som fru Ryding säger att Kungl. Maj:t skall representeras av två ombud när medlen fördelas. Dessa ombud skall vara till hjälp inte minst för de organisationer som står utanför Riksidrottsförbundet. När beslutet om dessa ombud fattades i fjol skrev utskottet att det ville förorda att utanför Riksidrottsförbundet stående organisationer tillförsäkras rätten att inför Kungl. Maj:ts ombud genom särskild föredragning presentera sina anslagsframställanden innan de behandlas i Riksidrottsstyrelsen. Ombuden har ju genom ett sådant förfaringssätt möjligheter att få en grundlig information om dessa organisationers synpunkter på frågor som rör organisationsstödet. Reservanterna anser det nu principiellt felaktigt att Riksidrottsförbundet får fungera som statsmyndighet när dess styrelse har hand om förvaltningsuppgifter som hänför sig till organisationsstödet till idrotten. De framhåller att denna ordning beslöts av förra årets riksdag trots att den avstyrkts av tunga remissinstanser. Samtliga tre reservanter var med när riksdagen behandlade detta ärende förra året, och jag förmodar att de minns hur det då talades om att man i utskottet enats om en kompromiss och att det var den kompromissen som riksdagen godtog. I utskottet hade man beaktat synpunkter som framförts av såväl remissinstanser som motionärer. Man hade sökt tillmätesgå organisationer som Korporationsidrottsförbundet, Skidoch friluftsfrämjandet m.fl. som framfört önskemål om att få med några som de betraktade som sina speciella företrädare eller ombud. När beslutet fattades beaktade man alltså vad som anförts i remissyttranden och motioner, och då var det väl ändå ett tillmötesgående. Det är inte alls säkert att vi skulle få samma svar om frågan gick ut på remiss nu. Beslutet fattades också så sent som förra året, och vi har inte någon lång erfarenhet att bygga på. Vad sedan gäller boxningen så har utskottet avstyrkt förslaget om att amatörboxning skall förbjudas i vårt land. Utskottet anser att de säkerhetsföreskrifter som riksdagen rekommenderade 1969 snarast möjligt skall genomföras, om så inte redan skett. Dessutom vill utskottet att det ständigt arbetas på att minska riskerna för de skador som kan uppstå på grund av boxning. Vi har särskilt pekat på säkerhetsföreskrifterna om handskar, ringunderlag och hjälmar. Vidare har yrkats i reservationer och även nämnts här i kammaren att man inte skulle lämna något statsstöd till amatörboxningen. Utskottsmajoriteten har ansett att Riksidrottsstyrelsen får avgöra detta. Majoriteten är av den meningen att Riksidrottsstyrelsen får fördela pengarna. Vi har förtroende för den och vill inte till riksdagen flytta över problemet med fördelningen av medlen till de olika förbunden. Några närmare direktiv för fördelningen av det ekonomiska stödet vill utskottet således inte utfärda, Herr Olsson i Kil har talat för reservationen 3 som gäller en femårsplan för det statliga stödet till idrotten. Jag är av den meningen att det skulle vara av värde, om man åtminstone något så när visste hur mycket pengar man framåt i tiden kunde förfoga över, vilket skulle vara fallet om vi hade en rullande femårsplan. Många har väldiga ambitioner och vill uträtta stora saker på idrottens område. När de sedan skall förverkliga sina planer, märker de ganska snart att det kostar mycket pengar. Många gånger står inte dessa pengar till förfogande. Om man visste hur det rent ekonomiskt skulle ligga till under de närmaste åren, tror jag att det skulle vara lättare att anpassa sig för att få balans mellan resurser och önskemål. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till reservationen 3 beträffande femårsplanen för det statliga stödet till idrotten och i övrigt bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Kulturutskottets ordförande har redan motiverat utskottsmajoritetens inställning till anslagsfrågorna liksom också majoritetens inställning till föreliggande motioner. Jag skall därför närmast säga några ord om den reservation, som herr Olsson i Kil och även senare herr Mattsson i Lane-Herrestad talade för. Låt mig dock med några få ord först göra ett litet klarläggande av reservationen 1 av herr Björk i Göteborg m.fl., eftersom det finns ett motiv till att utskottet inte kunnat följa herr Björk och hans medreservanter på den punkten. Vi har i utskottet hävdat den uppfattningen att om man vill erkänna amatörboxningen, måste man också vara med om att bevilja de medel som den behöver för sin verksamhet. Av innevarande budgets anslag går 17 150 000 kronor till Riksidrottsförbundet, en summa som detta sedan har att fördela enligt de principer som herr Mattsson tidigare redogjort för. Endast 120 000 kronor av detta belopp går till Svenska boxningsförbundet, och en stor del av anslaget används bl.a. till kursoch amatörverksamheten. Om riksdagen ger eftertryck åt ökade säkerhetsföreskrifter, blir därför — om man vill nå fram till ett resultat — en nödvändig konsekvens att Boxningsförbundet också får hjälp att skaffa sådan materiell utrustning som är erforderlig. För genomförandet av de krav som riksdagen ställer är det enligt utskottsmajoritetens uppfattning alldeles naturligt med ett bidrag från staten för den verksamheten. När det sedan gäller reservationen 3 har såväl herr Olsson i Kil som herr Mattsson i Lane-Herrestad varit inne på femårsplanstänkandet. Det räcker med att tala om att vi ganska nyligen hade en debatt här i kammaren då vi diskuterade femårsplanerna på ett annat verksamhetsområde, men då riksdagen med ganska klar majoritet vände sig emot dessa tankegångar. När herr Mattsson i dag motiverade sin reservation gjorde han det emellertid på ett betydligt mer försynt och försiktigt sätt än exempelvis herr Olsson. Jag vill framhålla att om man inte genomför femårsplaner på andra områden torde det vara av samma skäl som utskottsmajoriteten har i detta ärende. Till sist, herr talman, vill jag säga till herr Olsson att om inte socialdemokratin hade varit så positiv till svensk idrottsrörelse så hade den aldrig fått de anslag den nu har. Socialdemokraterna har varit med om att stödja idrottsrörelsen långt innan herr Olsson gjorde sin entré här i riksdagen. Med det anförda, herr talman, ber jag att på samtliga punkter få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Det fanns åtminstone ett riktigt påstående i Herbert Larssons senaste anförande och det var att riksdagen har beslutat om anslag till idrotten innan jag gjorde mitt inträde i den här kammaren. Men det var också i stort sett det enda som var riktigt i hans resonemang om planering. Han vänder sig emot planering på detta område precis som han gör det på alla andra områden utan att anföra några speciella skäl. Låt mig då få be herr Larsson att nämna något område där planering har lett till ett negativt resultat eller till ett sämre resultat än ingen planering alls. Idrottsrörelsen är ju när det gäller långtidsplanering ett föredöme. Samtliga Riksidrottsförbundets specialförbund har sedan två år tillbaka femårsplaner. Man har insett, vilket många andra borde inse, att långtidsplanering är nödvändig för att man skall nå ett bra resultat. Det kan ju inte vara idrottsrörelsens fel att regeringen inte vill arbeta efter en rullande femårsplan beträffande sin egen budget. Är det någon som skall kritiseras när det gäller långsiktighet är det inte idrottsrörelsen utan i så fall regeringen. Karl Frithiofson, som är Riksidrottsförbundets ordförande, har tydligen funnit det förenligt med sitt ansvar som f. d. arbetande inom regeringskretsen som statssekreterare att verka för en långtidsplan för idrottsrörelsen. Jag tror att dessa svepskäl egentligen inte är någonting annat än den obotfärdiges förhinder. Det centrala är ju att samhället genom att tillmötesgå idrottsrörelsens önskan får ut bästa möjliga av varje satsad krona. Det är, Herbert Larsson, god ekonomi. Med detta vill jag än en gång yrka bifall till reservationen 3.

Herr talman! Jag skall tillåta mig att säga några ord — det skall inte bli så många — i boxningsfrågan eftersom jag har ägnat den ett visst intresse genom åren. Det är egentligen en ödets ironi att boxningsfrågan nu har hamnat i kulturutskottet. Om det utskottet skulle leva upp till sin förpliktande benämning skulle naturligtvis därmed all boxnings saga vara all i detta land. Nu är det dessvärre inte så väl. Jag skall fatta mig mycket kort och bara ta upp tre punkter. För det första har vi en högst orimlig lagstiftning. Vi förbjuder proffsboxning men vi tillåter amatörboxning. Det innebär att en boxare, som tar betalt över bordet och uppträder vid boxning kan åka i fängelse på sex månader. Men om en boxare som inte tar betalt eller tar betalt under bordet utför exakt samma handling skall han understödjas med statliga medel. Det är väl ändå en orimlig lagstiftning — helt orimlig måste jag säga. Men så är det! Jag tror att herr Björk i Göteborg i viss mån var inne på den tanken, men jag skall återkomma till honom i nästa punkt. När vi förbjöd proffsboxningen fick amatörboxningen en villkorlig frihet, villkorad av 16 punkter, som den medicinska kommittén hade satt upp. Nu har man icke levt efter dessa punkter. Jag förmodar att herr Björk, när han gav mig en litet ful tillvitelse — det tycker jag faktiskt — att jag inte var vederhäftig, avsåg att jag har påstått att man har brutit mot åtskilliga av dessa punkter. Jag kan bevisa, herr Björk, på alla de punkter jag skrivit om i motionen, att man icke har följt de anvisningar som riksdag och regering ställde upp. Mest flagrant är det när det gäller åldersgränsen, när det sades att man skulle höja minimiåldern från 16 till 17 år. I stället har man t.o.m. skickat en 16-åring till landskampsboxning mot en mycket svår motståndare. Han blev mycket riktigt också slagen knock out, vilket för resten visades i TV. Jag kan visa herr Björk bilder på 15 och 16-åringar, ja t.o.m. 14-åringar, som tävlingsboxare. Man har börjat med s.k. knatteboxningar med deltagare från 12 år och visar då ett cynisk förakt inte bara för vad riksdag och regering har beslutat utan också för dessa unga pojkars hälsa. Den tredje punkten gäller just att man fortfarande skall understödja amatörboxningen, Det ligger en logisk tanke i att säga att riksdagen inte skall öronmärka pengarna. Men nu har samhället faktiskt tagit avstånd från all boxning. Det gjordes i den proposition som var signerad justitieminister Kling och som vår nuvarande justitieminister sade sig instämma i helt och fullt när han talade för den. Det är väl ändå litet egendomligt, när samhället tagit avstånd från boxning, att vi då skall understödja den med skattemedel. Ingen kan bestrida att vi tog avstånd från all boxning. Det var, som herr Björk också påminde om, snudd på att man förbjöd all boxning. Det fanns ett fullt utformat förslag från justitiedepartementet, som innebar förbud för all boxning. Det måste ändå, herr talman, vara oegentligt och orimligt att riksdagen dels fördömer en viss hantering och dels — en tid senare — beslutar att den skall tilldelas statliga medel. Det är vad vi gör. Jag litar inte på Riksidrottsförbundet i detta sammanhang. Jag har faktiskt försökt att få besked från Riksidrottsförbundet i en tidningsartikel. Då förklarade man att man inte polemiserar i pressen, men att man mycket gärna kunde ge svar brevledes. Det har jag försökt få, men inte fått. Jag tycker att det är ganska egendomligt att man inte svarar — inte därför att det är jag som boxningsfiende som frågar utan därför att det är en representant för riksdagen, som ändå ger Riksidrottsförbundet medel. Jag skall inte säga mer i detta sammanhang, herr talman, utan yrkar bifall till reservationen 1 och dessutom till reservationen 3, som jag tycker är alltigenom förnuftig.

Herr talman! Jag vill gärna understryka för herr Sjöholm att när jag förklarade mig inte vara helt övertygad om vederhäftigheten i hans uppgifter hade jag som bakgrund att det inom utskottet har lämnats uppgifter, som i viss utsträckning gått i strid med vad han anfört. Jag saknar anledning att här ta ställning i sanningsfrågan. Problemet huruvida Boxningsförbundet har respekterat föreliggande föreskrifter är inte avgörande för mitt ställningstagande. Jag tycker att frågan är mycket enklare än så. Det gäller helt enkelt att man här vill ge pengar till en verksamhet, vars värde uppenbarligen inte låter sig bevisas. Tvärtom är detta värde utomordentligt tveksamt. Jag vill i sammanhanget uttrycka min förvåning över herr Larssons i Vänersborg uttalande att när man erkänt amatörboxningen, då måste man också ge den medel. Det finns åtskilliga verksamheter i detta samhälle som vi tolererar, men vi kommer för den skull inte på idén att ge dem pengar. Vi har väl ännu inte hittat på att förbjuda bingo, men vi har inte heller kommit på idén att ge statsanslag till bingoanordningar.

Herr talman! Det är möjligt att Riksidrottsförbundet inte har svarat på brev från herr Sjöholm, men man har i stället svarat på brev från utskottet. Man har sålunda meddelat att det vid Boxningsförbundets årsmöte 1970 beslöts att tävlingsåldern för juniorboxare med omedelbar verkan skulle höjas från 16 till 17 år. Det finns också andra punkter, där man har givit besked, t.ex. om att det vid Svenska boxningsförbundets årsmöte i oktober 1969 beslöts att tävlingsläkare har rätt att ingripa i och avbryta en match. Den bestämmelsen har alltså gällt sedan ett och ett halvt år tillbaka. Det är bara några exempel på fall där man har givit ett utförligt svar. När det sedan gäller påståendet att Riksidrottsförbundet inte skulle anslå medel till amatörboxningen vill jag än en gång påpeka att vi anser att den saken får man klara inom Riksidrottsstyrelsen. Man kan ju komma till den uppfattningen att Boxningsförbundet behöver medel för att kunna uppfylla de önskemål som vi har om ännu bättre säkerhetsbestämmelser, och då har vi inte ansett att man skall hindras från att lämna anslag.
Herr talman! Till herr Björk i Göteborg skall jag bara säga att jag tycker att man skall vara fullt förvissad om en persons ovederhäftighet innan man insinuerar att denna finns. Det är det riktiga beteendet. Sedan vill jag till herr Mattsson i Lane-Herrestad säga att jag kan bevisa att man har brutit mot åtminstone fem sex av dessa punkter. Beträffande åldern är väl knattetolvåringarna mindre än 17 år, herr Mattsson. Det kan väl ingen bestrida. Det är ju fullt klart. Man har skrivit i tidningarna härom och man har återgivit bilder från det. Jag kan visa bilder på 14—15-åringar som håller på att boxas. Jag vill också peka på den 16-åring som boxats i landslaget. Jag kan på varje punkt bevisa att mitt påstående är riktigt. Man föreskrev vidare att det helst skall vara en veckas mellanrum mellan de tillfällen när en boxare släpps upp i ringen. Åtminstone skall det aldrig vara mer än en match på samma dag. Det finns många exempel på att man har brutit mot det också. Det finns en boxare i boxningsklubben Enighet i Malmö, som heter Ottosson, och den bäste boxare vi har heter Putte Palm. De boxas nästan var och varannan dag, flera matcher i veckan. Det är sant, herr Mattsson. Om Boxningsförbundet sagt något annat, är det däremot lögn. Det står också i en punkt att man inte skall skicka upp ojämna boxare mot varandra. Den 16-åring som man skickade upp mot en av Polens allra bästa och mest rutinerade boxare blev slagen knock out. Det var ett brott mot bestämmelserna och det finns massor av sådana brott.
Herr talman! Ja, det är möjligt att herr Sjöholm kan lämna de här bevisen, men det är ju i så fall inte med Boxningsförbundets gillande som allt detta sker, eftersom man där har fattat de beslut som meddelats i upplysningarna till oss. Det tar kanhända sin tid innan man får det att slå igenom ute i klubbarna. Det som jag förut refererade är emellertid vad Boxningsförbundet säger att man har beslutat. När det gäller knatteboxningarna lär det vara så att man låter ungdomarna bedriva något slags gymnastiska övningar. De har enligt de uppgifter vi har fått helt andra saker för sig än direkt boxning.
Herr talman! Jag vet inte om herr Mattsson i Lane-Herrestad riktigt förstått vad detta innebär. Knatteboxning är boxning och inte något slags gymnastiska övningar. När herr Mattsson säger att Boxningsförbundet inte har vetskap om detta vill jag säga, att det är Boxningsförbundet självt som har iscensatt det. Det är förbundet självt som har startat knatteboxningarna och det var också det som tog ut den Stockholmsboxare som var 16 år till landslaget. Boxningsförbundet står bakom allt detta. Säger man något annat är det fortfarande ingenting annat än lögn, herr Mattsson.

Herr talman! Herr Larsson i Vänersborg har redogjort för utskottsmajoritetens ställningstagande och i en liten kort mening anfört varför man inte skulle kunna bifalla förslaget om en femårsplanering. Skälet är att det inte finns någon sådan på andra områden, sade herr Larsson. Jag har en annan uppfattning, och därför har jag i en motion, nr 823, framfört synpunkter och krav på en mera långtgående planering av det statliga stödet till idrotten. Ett bifall till denna motion skulle från idrottens sida tas som ett förtroende och en uppskattning av idrottsrörelsens verksamhet men också ge de tusentals frivilligt arbetande krafterna nytt mod och inspiration att jobba vidare inom vårt lands största folkrörelse, i folkhälsans och ungdomsfostrans tjänst. I dagens välfärdssamhälle, som stundom kan vara mycket stressande, behövs en meningsfylld sysselsättning på den ökade fritiden. Där har inte minst idrotten en mycket stor mission att fylla. Sambandet mellan toppidrott, motions-, korporationsoch ungdomsidrott är betydelsefullt. Toppidrotten tjänstgör som inspiratör för motionsoch korporationsidrott, men framför allt sporrar den våra ungdomar till ökat deltagande i en sund fritidssysselsättning. Som underhållare skänker toppidrottsmännen spänning och avkoppling till miljontals människor världen över, inte minst i vårt land och just i dessa dagar, då vårt VM-lag i ishockey =— hittills i varje fall — mycket framgångsrikt kämpar om VM-medaljer nere i Schweiz. Som herr Olsson i Kil tidigare nämnde, har riksdagens ledamöter också visat ett mycket stort intresse. Trängseln är större i TV-fåtöljerna än i plenisalens bänkar. Jag hoppas verkligen att intresset finns kvar tills vi litet senare skall avgöra den här frågan vid omröstningen. Att ge människor möjlighet till idrott och friluftsliv, att stödja och aktivera dem till denna hälsoträning, är investeringar som från samhällets sida måste anses mycket lönsamma. Människans välbefinnande, den gemenskap och den trivsel som idrott och friluftsliv skapar, inte bara undanröjer en del av de problem som bristen på meningsfylld fritidssysselsättning skapar utan utgör också en grundförutsättning för att nedbringa sjukvårdskonsumtionen. Det måste slås fast att såväl stat och kommuner som näringsliv och organisationer har ett gemensamt ansvar för att på detta sätt skapa en god hälsosituation som är en förutsättning för fortsatt standardstegring. Idrottens och friluftslivets värde bör alltså vara oomtvistligt. Vi hade för någon vecka sedan en både lång och intensiv debatt i denna kammare om mellanölet och vilka skadeverkningar detta har på vår ungdom, särskilt som problemet enligt vad som nu konstaterats trängt ännu längre ner i mycket unga åldersgrupper. Man behöver en kväll inte gå så hemskt långt utanför det här husets väggar för att hitta vinddriven ungdom, som tydligen saknar den form av fritidssysselsättning som jag har talat om och som jag kallat meningsfylld. Tag därför vara på, uppmuntra och stimulera de tusentals frivilligt arbetande krafter som vi har i vår idrottsrörelse! I detta sammanhang skall naturligtvis nämnas att på det här området gör andra organisationer också mycket stora insatser — nykterhetsrörelsen, scoutrörelsen och religiösa ungdomsrörelser, för att nämna några stycken. Men det är mycket klart bevisat att idrotten har lättast att samla de största skarorna bland ungdomen i sin verksamhet.

Idrotten har på grund av sin alltmer ökande omfattning och inte minst på grund av det ökande internationella utbytet fått allt fler arbetsuppgifter som kräver högre kostnader för sin administration. Även om det fortfarande är de mycket stora ideella insatserna från ledarnas sida som driver fram idrottsrörelsen har föreningarna fått vidkännas mycket högre kostnader än tidigare bl.a. för administratörer, lokaler och kanslier. Till slut, herr talman, det är av stor vikt och det är samhällets absoluta skyldighet att satsa så mycket på denna verksamhet i ungdomsvårdande syfte som våra personella och ekonomiska resurser tillåter. Det är på ungdomen vi skall bygga morgondagens samhälle. Vi är för sent ute med vår hjälpverksamhet, då vi i allt större utsträckning måste ta hand om och hjälpa ungdom som gått vilse och hamnat på fel väg. Riksdagen kan i dag visa rätta färdriktningen genom att stödja reservationen 3 av herr Mattsson i Lane-Herrestad m.fl. Herr talman! Jag yrkar bifall till denna reservation.

Herr talman! Jag har inte begärt ordet i denna fråga — angående stödet till idrotten — för att uppträda som försvarare av boxningen. Jag anser mig inte ha anledning därtill. Dessutom tycker jag att boxningens organisationer själva klarar av den saken. Men, herr talman, jag tycker att det finns anledning att något beröra herr Sjöholms argument mot boxningen som han använder i motionerna 20 och 21 och som han även upprepat här i kammaren i kväll. I motionen 21 åberopar han vissa punkter i den nordiska expertkommitténs utredning angående boxningens skadeverkningar och säger att dessa punkter inte iakttagits av Svenska boxningsförbundet utan har på det grövsta åsidosatts. Han säger att han har bevis för detta, och han vill även lägga fram dem här i kammaren, säger han, om inte timmen vore så sen. Mot detta står vad utskottets ordförande relaterat, nämligen att vi faktiskt fått svar från Boxningsförbundet. Jag vill ändå ta kammarens uppmärksamhet och tid i anspråk för att läsa några rader ur detta svar. Så här säger förbundet mot slutet i sin skrivelse: ”Slutligen vill vi framhålla att det vore önskvärt om motioner i olika frågor hade ett sakligt innehåll baserat på grundliga undersökningar för att kunna lämna fakta. Det är vår förhoppning att andra motionärer i frågor av betydligt större räckvidd inte försöker förvränga fakta då det kan innebära att riksdagens folkvalda ledamöter blir vilseledda och föres till ett felaktigt beslut. I denna fråga har motionärerna uppenbarligen inte ansett sig behöva fakta.” Jag vill bara konstatera att här står uppgift mot uppgift. Det verkar, herr talman, som om Boxningsförbundet och Riksidrottsförbundet försökt eliminera de skadeverkningar som ansetts föreligga inom boxningssporten. Jag tänker på de olika åtgärder som dessa organisationer vidtagit, t.ex. fastställande av nedre åldersgräns, rätt för tävlingsläkare att ingripa i en match, medelsanvisning för forskning för att få fram bättre material i handskar och golv osv. Jag tycker att herr Sjöholm är vårdslös med ordvalet när han säger att Svenska boxningsförbundet bluffar och att det grovt åsidosätter av riksdagen lämnade föreskrifter samt att boxningsledare i många fall har en cynisk inställning till de risker för livslånga skador som boxningen medför. Till detta kan läggas de synpunkter som herr Sjöholm har framfört i en artikel i Dagens Nyheter den 7 mars: ”De missnöjda får väl trösta sig med åsynen av detta blod som ännu så länge tillåts sippra fram i svenska amatörboxningstävlingar.” Med de missnöjda avsåg herr Sjöholm i det här fallet de TV-tittare som antogs inte skulle få se matchen Clay - Frazier. Jag tycker nog att herr Sjöholm slår under bältet, vilket i boxningsringen skulle medföra diskvalifikation. Jag känner flera boxningsledare, och de verkar nästan snälla jämfört med den bild man får av herr Sjöholm, om man bedömer honom efter ordvalet i hans artiklar och motioner. Jag sade att jag inte skulle uppträda som försvarare för boxningen; jag måste dock reagera mot det sätt som begagnats för att svärta ned en idrottsgren. I dag är det boxningen som tagits fram till beskådande. Vad är det som säger att inte nästa steg blir att ge sig på fotbollen, ishockeyn — där det verkligen förekommer tuffa tag men där man genom olika åtgärder har eliminerat en stor del av skaderiskerna —, utförsåkningen eller någon annan idrottsgren, som kan anses medföra risker för den utövande? Det är sett ur den synvinkeln som jag reagerar mot det av herr Sjöholm framförda förslaget om förbud mot boxning. Till herr Sjöholms försvar skall sägas att han är konsekvent; han vill både förbjuda boxningen och förhindra att anslag utgår till den. De reservanter som inte vill att anslag skall utgå till sporten i fråga har jag svårt att förstå. Skall boxningen vara kvar som idrottsgren måste den också få anslag för att man skall kunna skaffa fram bättre utrustning, förbättra träningen osv. Ett uteblivet anslag skulle enligt mitt förmenande medföra att det skulle bli farligare — om det nu är farligt — för unga grabbar som vill pröva sina krafter i en boxningsring. De flesta idrottsgrenar har väl en plusoch en minussida, och man bör försöka göra en helhetsbedömning av sporten innan man fördömer den. Med vad jag här har anfört ber jag, herr talman, att få yrka bifall till vad utskottet hemställt beträffande motionerna 20 och 21. Jag vill också, när jag ändå har ordet, beröra motionen av fru Ryding m.fl. angående tillskapandet av ett självständigt organ som i Riksidrottsförbundets ställe skulle handha fördelningen av organisationsstödet. Jag kan inte förstå annat än att motionen bygger på antaganden och farhågor som uttrycktes i några remissvar när det gällde utredningen Idrott åt alla. Systemet med Riksidrottsförbundet som så att säga fördelande myndighet har enligt mitt förmenande fungerat bra. Det har för övrigt fru Ryding själv konstaterat i dag; hon har alltså samma åsikt som jag i den frågan. Jag tror att det är felaktigt att framställa t.ex. Korporationsidrottsförbundet och några andra organisationer som förfördelade när det gäller fördelningen av de statliga medel som står till förfogande. Korporationsidrottsförbundet har självt i en broschyr sagt att staten varit generös i fråga om anslag så att förbundet har kunnat hålla i gång sin planerade verksamhet i full omfattning. Jag yrkar alltså bifall till utskottets hemställan beträffande motionen 369. Slutligen vill jag yrka bifall till reservationen 3 av herr Mattsson i Lane-Herrestad m.fl. Det skulle vara av stort värde om idrottsrörelsen mera konkret finge besked om vilka anslag som kunde påräknas under en längre tid än vad som nu är fallet. I övrigt instämmer jag i utskottsordförandens argumentation och inlägg i denna fråga.

Herr talman! Jag är naturligtvis tyvärr tvungen att bemöta denna gruvliga salva. Talaren är väl nybörjare i boxningsdebatten — det var länge sedan vi i riksdagen kom ifrån att jämföra boxning med t.ex. fotboll och ishockey. Jag har inte tid att undervisa om det nu, men skillnaden är ju själva syftet med utövningen. Om man tittar på TV här innanför och det är en ishockeyspelare som slår en annan i ansiktet så blir han avblåst och utvisad, men den boxare som slår den andre knockout och medvetslös blir inte utvisad. Han har precis gjort vad han skall i boxning. Vi hinner inte med det här nu, men vi kan kanske ta en privat lektion sedan. Sedan till beläggen! Det här yttrandet var alldeles onödigt, för jag har redan sagt att jag kan bevisa allt det jag har skrivit i motionen. Boxningens rikstränare — Persson heter han — sitter i TV och talar om att nu skall vi rekrytera knatteboxare, nu skall vi börja med 12-åringar, för vi har ingen rekrytering bland 16-, 17 och 18-åringar. De är numera så förståndiga att de inte börjar boxas. Det är precis sant vad jag säger. Jag har bilder som visar 16-åringar som håller på och tävlingsboxas. Jätten Lundby — det är flugviktaren som är 16 år och som sattes in i landslaget. Är det lögn vad jag säger här så bevisa det för mig. Nej, det är sanning! De här boxarna jag nämnde nyss — Ottosson i Malmö och Putte Palm — boxas var och varannan dag och har gjort det länge; kanske de inte gör det nu, men ett slag gjorde de det. Det är ett brott mot de bestämmelser som riksdag och regering har antagit. Så är det ju! Man skall inte släppa upp ojämna boxare mot varandra, men det har man också gjort. Ett exempel är den här unge pojken som blev nerslagen med knockout! Jag tycker det är ganska fantastiskt att man kan komma upp här och bestrida detta när det kan bevisas. Jag skall plocka fram bevisen sedan. När jag slutligen skrev att man fick nöja sig med det blod som sipprade fram i den svenska amatörboxningsringen så var det mycket snyggt och hyggligt uttryckt, för det sipprar ju inte; ibland sprutar det. Jag har suttit vid ringside och fått kläderna nerblodade. Journalisterna fick sina block fullständigt prickade med blod. Så är det i boxning — och det kan man försvara i denna kammare.
Herr talman! Jag vill gärna klargöra för herr Norrby i Gunnarskog vad reservanternas ståndpunkt innebär. Jag skall illustrera det med vad utskottsmajoritetens förslag betyder, nämligen att det skall utbetalas 120 000 kronor i statspengar för att hindra att amatörboxningen blir så farlig att den måste förbjudas. Jag kan föreställa mig att dessa 120 000 kronor skulle kunna användas bättre till någon idrottsgren med mera entydigt positiva verkningar.
Herr talman! Det senaste som herr Björk i Göteborg sade var kanske att göra det hela litet enkelt.

Jag hänvisade till att vi hade en debatt i riksdagen för relativt kort tid sedan där det också gällde en femårsplanering, och jag tror att herr Mattsson i Lane-Herrestad var fullt medveten om vad jag syftade på.

Efter precis samma riktlinjer arbetar såväl kommunerna som landstingen när det gäller deras ställningstaganden till anslag — även i fråga om idrotten. Med detta, herr talman, har jag väl ändå gjort en antydan om vad jag i min knapphändighet kanske tidigare hoppade över. Sedan skulle jag bara till herr Rydén vilja säga att oerhört mycket av det som han framförde i sitt inlägg kan man ju föra in i diskussionen om idrotten oavsett om man har en diskussion om femårsplaner eller inte. Det var en allmän deklaration, och ingen tvekar väl egentligen att understryka den i dess huvuddrag. Därför tyckte jag inte det var något särskilt starkt inslag just för femårsplanen.
Herr talman! Jag har förekommits av herr Larsson i Vänersborg när det gällde svaret till herr Björk i Göteborg. Herr Larsson har, tycker jag, argumenterat tillräckligt klart i den frågan. Till herr Sjöholm ber jag bara att få säga att det kanske är lika bra att slänga in handduken i den här boxningsdiskussionen. Jag har sagt från början att jag inte skall försvara boxningen. Jag bara hänvisade till de uttalanden som herr Sjöholm gjorde och det betyg han satte på Boxningsförbundets inlägg. Han kallar det för lögn, och det tycker jag är mycket hårt. Boxningsförbundet tar inte till riktigt så hårda bandage utan kallar herr Sjöholm för ovederhäftig. Vi kanske kan fortsätta senare att diskutera och se på de olika argumenten.

Herr talman! Jag skall inte mycket förlänga debatten vid denna sena timme. Men till herr Larsson i Vänersborg, som ansåg att mina argument för en femårsplan var svaga, vill jag säga att jag med tanke på den ganska vänliga skrivning som utskottet ändå presterat inte har velat polemisera alltför hårt mot utskottsmajoriteten. Men kravet på en långsiktig planering står kvar, och jag kan försäkra herr Larsson, eftersom jag har mångårig erfarenhet från idrottslivet, att det verkligen inte är så lätt att planera en verksamhet om man inte vet att man får ekonomiskt stöd. Herr Larsson säger att man nu har räknat upp stödet med 5 miljoner i år, vilket ju är riktigt, och hänvisar till att departementschefen inte vill gå med på en femårsplanering. Men det stöd som staten har räknat upp är inte i paritet med den utveckling som man talade om i riksdagen förra året när man antog idrottsutredningens betänkande. Håller vi denna takt, så kommer vi inte efter dessa fem år att ha fördubblat idrottsanslaget, som en enig idrottsutredning föreslog 1969.

Herr talman! Jag tillhör dem som är tacksamma för att den professionella boxningen numera är förbjuden i vårt land. Däremot är jag inte beredd att medverka till förbud mot amatörboxningen. Å andra sidan anser jag i år liksom tidigare att statligt stöd ej skall utgå till denna sport. Mitt ståndpunktstagande härvidlag grundar jag främst på eniga uttalanden för några år sedan av dåvarande medicinalstyrelsen och dåvarande socialstyrelsen. Beträffande Riksidrottsförbundets myndighetsfunktion har jag den uppfattningen att Riksidrottsförbundet, i vars styrelse numera ingår två representanter för Kungl. Maj:t, hittills skött denna funktion på ett tillfredsställande sätt. Det nuvarande systemet är visserligen principiellt inte idealiskt, men såvitt jag förstår praktiskt. Någon anledning att ändra på det så länge allvarliga anmärkningar mot det ej framställts föreligger inte. Herr talman! Beträffande idrottsanslagets storlek föreligger i år inga skilda förslag. Även jag understryker gärna att en femårsplan vore värdefull — den har mycket starkt motiverats av idrottsutredningen. Men jag tycker inte att vi här skall överdriva skillnaden mellan utskott och reservanter. Såvitt jag förstår är — och det är ändå det väsentliga — alla beredda att ge idrotten ett ökat stöd för vart år. Alla är också medvetna om hur angeläget det är att så verkligen kommer att ske. Allt fler inser nämligens idrottens utomordentliga värde, bl.a. som sjukdomsoch brottsförbyggande faktor. Allt fler anser att samhällets stöd till idrotten även rent nationalekonomiskt är en fördelaktig satsning. Herr talman! För min del kommer jag att rösta på reservationerna 1 och 3, däremot icke på reservationen 2.

Herr talman! När riksdagens majoritet häromåret antog propositionen om förbud mot proffsboxning var vi väl många som insåg att ett förbud mot amatörboxning låg i farans riktning. Vi var också många som hade klart för oss att herr Sjöholm skulle återkomma med sitt förslag om en förbudslagstiftning mot amatörboxning. Och jag vill säga, herr talman, att det är på något sätt typiskt att det är just en liberal som kommer med förslag om sådan här förbudslagstiftning. Nu har utskottet behandlat herr Sjöholms motion nr 21. Utskottsutlåtandet är enhälligt, och jag har begärt ordet bara för att markera att jag anser att utlåtandet tyvärr ger ett för stort finger åt herr Sjöholms motion. Jag tycker att utskottet här har glidit i sin uppfattning i förhållande till det som första lagutskottet gav uttryck åt förra året. Utskottet säger nämligen i år att man kraftigt vill understryka att en förutsättning för att riksdagen skall kunna inta samma ståndpunkt som 1969 bör vara inte bara att de rekommenderade föreskrifterna snarast genomförs utan att man energiskt fullföljer de undersökningar som har påbörjats i olika hänseenden för att minska boxningens skadeverkningar. Jag tycker det är beklagligt att man på det här sättet har markerat en negativ attityd till amatörboxningen i förhållande till den ståndpunkt man intog förra året. Jag kanske skall säga, herr talman, att jag har aldrig känt mig frestad att boxas och jag är inte någon särskild vän av att titta på boxning. Men det finns en synpunkt som jag har och som för mig är väldigt väsentlig. Jag tycker det är fullständigt felaktigt att vi i den här kammaren skall leka förmyndare för människor. Det finns många ungdomar och andra som tycker det är roligt att ägna sig åt amatörboxning. Skall de inte få göra det då, ifall rimliga säkerhetsföreskrifter följs? Det är ju ingen ändå som tvingar någon att boxas. Jag har alltså den uppfattningen att utskottets skrivning här är en typisk kompromissprodukt, där man har sökt förena i sig oförenliga ståndpunkter. Jag vill bara med detta korta inlägg, herr talman, markera att jag fortfarande har den uppfattningen, att vi inte skall ha något förbud mot amatörboxning i det här landet.

Herr talman! Utskottet har med sin skrivning velat understryka att vad riksdagen har beslutat skall respekteras.
Herr talman! Det förvånar mig alltid lika mycket att en så klok kvinna som Astrid Kristensson kan ha sådana sympatier för en så rå hantering som boxning. Det är för mig helt obegripligt. Och att det skulle vara särskilt oliberalt att försöka förhindra att människor skall slå varandra medvetslösa, det förstår jag inte heller. När det sedan gäller att vi skall leka förmyndare, så tror jag att riksdagen är i viss mån förmyndare för svenska folket. Vi lagstiftar för det svenska folket. Vi lagstiftar om många ting här, som är frihetsbegränsande i väldigt många fall. Varför detta skulle vara speciellt oliberalt eller underligt kan jag heller icke fatta. Vidare tycker jag det är rätt fantastiskt av ordföranden i justitieutskottet att inte kunna förstå det orimliga i en lagstiftning som kan bedöma två handlingar, som är exakt lika ur rättslig synpunkt, så olika. Om en proffsboxare uppträder och slår en annan i ansiktet, kan han bestraffas med sex månaders fängelse. Den lagen har vi antagit. Men om en annan boxare, som inte har betalt för att boxas, utför exakt samma slag, så får han göra det med hjälp av statliga medel. Att ordföranden i justitieutskottet kan tycka att det är en rimlig lagstiftning förvånar mig verkligen!
Herr talman! Som herr Sjöholm kanske erinrar sig tog jag mig friheten väcka en motion om avslag på Kungl. Maj:ts proposition om förbud mot proffsboxning, så i det hänseendet var min inställning helt logisk. Å andra sidan skall jag tillstå att herr Sjöholms ståndpunkt är logisk från hans utgångspunkter. Den enda punkt där vi alltså skiljer oss åt är det värde vi fäster vid den enskilde individens frihet. Visst lagstiftar vi i detta hus, och det skall vi göra, men vi skall göra det med iakttagande av största möjliga frihet för den enskilde.
Herr talman! Det innebär kort sagt att vi skall medge frihet för människor att slå varandra medvetslösa — ty knockout betyder medvets

Herr talman! Idrottsrörelsen har i många år i herr talmannen haft en skicklig och uppskattad förespråkare i riksdagen. Eftersom han numera bringats till tystnad kanske en annan röst från riksidrottsstyrelsen hör hemma i denna debatt.

Först ett par ord om reservationen 1. Jag har den uppfattningen att denna fråga i någon mån har avdramatiserats sedan proffsboxningen förbjöds 1969. Jag vill erinra om att Riksidrottsförbundet inte gick emot förbudet mot proffsboxning. Det kan vara värt att hålla den saken i minnet. Nu gäller det amatörboxningen, som 1970 fick 120 000 kronor — herr Larsson i Vänersborg har erinrat om det — av ett anslag på drygt 17 miljoner kronor som delats ut till de olika specialförbunden. Jag tror vi har anledning att hålla detta anslags storleksordning i minnet. Vid denna tidpunkt, 5 minuter över 12 på natten, skall jag inte medverka i en ny av herr Sjöholm iscensatt boxningsdebatt, och därför skall jag avstå från att kommentera de inläggen. Jag skall med detta anförande inte tvinga upp herr Sjöholm till ny replik. Jag kan avstå härifrån också därför att det är svårt att på detta område hitta några nya synpunkter och angreppspunkter. Repertoaren blir naturligtvis densamma, när vi år efter år har gått de många ronderna i denna fråga, och denna gång blir det därför en reprisföreställning, där man känner igen praktiskt taget varje replik. Jag skall alltså som sagt helt avstå från att kommentera den delen av debatten. Däremot vill jag erinra om att vi i maj månad förra året hade en stor debatt om samhället och idrotten. För min del tycker jag att det var ett unikt förtroende för idrotten som förra året kom till uttryck i den svenska riksdagen vid behandlingen av det förslag som byggde på idrottsutredningens betänkande. Jag fick den känslan i maj månad förra året då vi fattade detta beslut att en stor folkrörelse då fick sin myndighetsförklaring från den svenska riksdagens sida. Mot den bakgrunden, ärade kammarledamöter, tycker jag att det vore ologiskt om riksdagen tio månader senare skulle ta tillbaka en del av den självständigheten och därmed en del av det förtroende man nyss visat idrottsrörelsen. Jag vill i det sammanhanget erinra om att Boxningsförbundet, som också framgick av de nyss nämnda siffrorna, får ett av de allra minsta anslagen. Men de pengar riksdagen via Riksidrottsförbundet anslår till olika specialförbund har specialförbunden ett stort behov av. Det är inte så att idrottsmännen får pengar. Man räknar med att även de minsta förbunden kan ha fasta kostnader under ett år på uppemot 50 000 kronor. Det är kostnader för administration, även om den är enkel, för lokaler, kurser, resor, instruktörer m.m. Det är på det sättet som även Boxningsförbundet använder de pengar som Riksidrottsförbundet anvisar. Vi får nu här ett tillfälle att fullfölja fjolårets historiska riksdagsbeslut angående stödet till idrotten genom att fortfarande uttala vårt fulla förtroende för idrottsrörelsen och dess ledning. Låt idrottsrörelsen behålla sin suveränitet, det vill säga att efter ingående prövning på bästa sätt få disponera av riksdagen anvisade medel. Därmed kan jag för min del tillstyrka utskottets förslag. Så ett par ord om reservation nr 2. Det är fru Ryding som är motionär, och hon har i utskottet fått stöd av moderaterna. Jag tror knappast att dessa reservanter från vpk-håll och moderathåll kan göra gällande att man inom de idrottsorganisationer som står utanför Riksidrottsförbundet skulle vara missbelåten. Jag har i varje fall inte mött den uppfattningen. Tvärtom tror jag att systemet som riksdagen beslutade om så sent som i maj månad förra året har fungerat rätt bra. Det är klart att man kan säga att jag är part i målet, men jag har verkligen försökt att sätta mig in i problematiken på detta område. Kungl. Maj:ts ombud i riksidrottsstyrelsen har haft ingående överläggningar med exempelvis Korpen, med Skidfrämjandet, med Skytterörelsen, för att nämna några av de utanför Riksidrottsförbundet stående förbunden, angående médelstilldelningen. Första året har inte någon kritik framförts. Överläggningarna med respektive organisationer vågar jag påstå har varit mycket inträngande, och de har gett oss goda möjligheter att föra deras sak och talan vidare. Jag vågar påstå att deras önskemål verkligen blivit seriöst prövade. Kungl. Majts ombud har betraktat det som mycket viktigt att dessa organisationer får sina intressen tillgodosedda. Det fungerar för övrigt på det sättet att riksidrottsstyrelsen upprättar förslag och underställer dessa Kungl. Maj:t som sedan fattar beslut. Det skulle på sätt och vis förvåna om reservanterna kunde påräkna något större stöd för sin uppfattning från berörda idrottsorganisationers sida. Jag tror i stället att de ett år efter starten anser att detta system har fungerat ganska bra. Kungl. Maj:t har ju för övrigt här genom att utöka sin representation i riksidrottsstyrelsen från en till två understrukit vikten och betydelsen av detta samhällets engagemang. Men reservanterna andas en viss misstänksamhet mot riksidrottsstyrelsens sätt att handlägga dessa ärenden. Det finns ju ingen angelägnare uppgift för riksidrottsstyrelsen än att inom ramen för anslagen tillgodose dessa olika intressen. Som socialdemokrat kan jag säga att det på sätt och vis är glädjande att moderater och vpk-are funnit varandra i kulturutskottet och anser att de har ett så stort intresse för Kungl. Maj:ts regering att de vill flytta över beslutsprocessen dit. Det är en intressant synpunkt som de här för fram, men för min del satsar jag på idrottsrörelsen, den stora folkrörelsen, och om nu Kungl. Maj:t har visat ett stort förtroende för idrottsrörelsen tycker jag inte att det finns någon anledning att flytta tillbaka någonting av beslutsprocessen genom att man direkt skall vända sig till Kungl. Maj:t. Därför går jag emot tanken från vpk-moderathåll att regeringen skall allt bestyra och att riksidrottsstyrelsen skall kopplas bort när det gäller medelstilldelningen. Från reservanternas sida åberopas de tunga remissinstanserna. Men är det inte litet föråldrat? Det måste ligga ganska långt tillbaka i tiden; remissyttrandena är från tiden innan riksdagen fattade beslut, och det skedde i maj månad förra året. Man kanske inte har hållit sig helt å jour med utvecklingen under det senaste året. Vill idrottsorganisationerna ha en ändring, har reservanterna frågat, och vilka vill i så fall ha ändringen? Om man till äventyrs skulle hitta någon som står utanför Riksidrottsförbundet och som är missbelåten, kan jag försäkra att det säkert finns specialförbund också inom Riksidrottsförbundet som kan klaga och som inte så lätt har fått alla sina önskemål tillgodosedda. Det är inte så enkelt att utan allt gny fördela den här kakan. Skytterörelsens tidning var exempelvis till en början mycket kritisk mot arrangemanget, men den hade för en tid sedan en artikel där det sades att all fruktan för att man skulle komma i ett sämre läge var ogrundad. Jag tror att det är en röst från fältet som det finns anledning att lyssna till. Jag vill också säga några ord om den tredje reservationen, mittenreservationen, som vill ha en femårsplan. Om jag vore enbart idrottsledare och inte hade några andra intressen vore det inte så dumt att jag fick mina intressen tillgodosedda på det sättet. Det vill vi väl alla på de områden där vi verkar. Det vore jättefint om vi fick en möjlighet att blicka in i framtiden och se vilka resurser och möjligheter vi har. Det är en vacker tanke. Vilken idrottsledare skulle kunna gå emot ett sådant förslag? Men är det, ärade kammarledamöter, möjligt att riksdagen 1971 skulle fastställa en femårsplan för det statliga stödet till idrotten? Var i samhället hittar man sådana möjligheter? Kanske försvaret har det så beviljat med en flerårsbudget, men också den kan naggas i kanten. Låt oss vara så realistiska att vi erkänner att det skulle vara ganska märkligt om riksdagen skulle binda sig fem år framåt i tiden. Varken regering eller riksdag kan egentligen vara intresserad av en sådan bindning. Detta är även en principfråga för riksdagen, och jag skulle tro att många kammarledamöter skulle betrakta det som tveksamt om man på detta område skulle göra ett undantag och liksom fatta ett principbeslut. I så fall finns det många områden där man skulle ha ungefär samma önskemål. Jag slutar med detta; det finns mycket mer att tillägga men tiden tillåter inte det.

Herr talman! Eftersom mitt namn råkar stå först på reservationen, anser jag mig skyldig kammaren och mina moderata kamrater, som har en annan uppfattning, att säga några ord. Jag vill anknyta till det sista som herr Lindahl sade om principer och principfrågor. Det har råkat bli så att i kulturutskottet sitter två moderater som har den principiella uppfattningen att ingen skall agera förmyndare för en annan i onödan. Vi menar att de olika idrottsorganisationerna skall vara självständiga. De som inte hör till Riksidrottsförbundet skall inte på något sätt sortera därunder i anslagsfrågor om de inte har begärt det. Det kan hända att herr Lindahl har rätt i att det har gått ganska bra. Det säger däremot inte att det går bra i fortsättningen. Men oavsett hur det är med detta och hur det faller ut, kan jag inte gå ifrån det som är min principiella uppfattning, och det är anledningen till det ställningstagande som jag har gjort. Jag vet att fru Mogård har samma uppfattning. När herr Lindahl talade om moderaterna såsom en enhet, kan jag hänvisa till att herr Schött nyss har sagt att han inte skall stödja vår reservation. Vi står alltså inte eniga här, men jag står fast vid min princip oavsett vad man i andra partier tänker på detta område. När jag ändå har ordet, vill jag gärna säga ett par ord till fru Kristensson. Jag värderar henne mycket och uppfattar henne såsom en mycket klok och duktig kvinna. Men jag blev litet förvånad när hon sade att vi skall akta oss för att vara förmyndare. Jag har i alla fall den uppfattningen att 12-åringar måste ha förmyndare. De begriper inte vad de ger sig in i när de ger sig i väg för att boxas. Även om herr Sjöholm har en viss ton, som gör att somliga uppfattar honom såsom en överdrifternas man, har jag efter att ha tagit del av materialet i utskottet blivit övertygad om att det är sant att man har satt i gång med boxning bland småpojkar. Jag frågar då fru Kristensson: Skall vi inte här träda in såsom förmyndare, om jag får använda det ordet? Skall vi inte säga vad som är vettigt och klokt? Boxningen är inte deras privata sak. Vi skall ta hand om dem i framtiden genom sjukvård, AMS osv. Är det inte ett samhällsintresse? De kommer kanske en gång att förebrå oss för att vi i svenska riksdagen tillät pojkar att boxas. Vi skall en gång betala detta på skattsedeln. Det är oerhört allvarligt. Professor Silfverskiöld, en sansad och lugn man som inte alls gick emot boxningen i onödan, sade i utskottet att det blev cellbortfall och att man inte förrän kanske om 20 år kunde avgöra vad som egentligen har skett i en boxningsmatch. I det läget finner jag det helt orimligt att vi med skattepengar skall finansiera en sådan sak. När jag lyssnade till debatten här i dag blev jag litet häpen. Efter herr Rydéns lyriska utgjutelser om idrotten — han sjöng verkligen vackert — kom andra med samma uppfattning om idrott och sade att även hockey, fotboll och störtlopp är farliga saker. Är idrotten så förfärligt farlig? Jag begriper inte resonemanget. Man har faktiskt svårt att se en klar linje. På alla områden säger man nu att vi har ett svårt ekonomiskt läge. En planering på fem år i denna situation borde väl inte vara någonting gynnsamt för idrotten. Om vi om ett år skulle ha råkat komma upp ur konjunktursvackan och ha gott om pengar, då kanske vi såg att planeringen som vi gjorde i år var en dålig planering för idrotten. Den fick mindre pengar än den skulle ha fått om vi hade låtit bli att planera för fem år. Jag vill även instämma med herr Mattsson i Lane-Herrestad, utskottets värderade ordförande. När fru Kristensson var rädd för att vi var för stränga, sade han att när riksdagen har beslutat en sak skall det respekteras.
Herr talman! Jag trodde att herr Nilsson i Agnäs precis som jag försökte understryka föräldrarnas ansvar gentemot sina barn. Enligt min mening är det alltså 12-åringarnas föräldrar som är deras förmyndare och inte vi.
Herr talman! Föräldrar kämpar ibland en mycket svår kamp, om de har ungdomar som behöver sysselsättas men som inte förstår att välja sysselsättning. Det finns andra idrotter som jag anser mindre farliga. Om ungdomarna ägnar sig åt sådana idrotter i stället är det mindre risk för skador.

Herr talman! Endast en kort kommentar. Under denna punkt behandlas en motion av fru Olsson i Hölö m.fl. om utredning angående statsbidrag till byggande av simhall i anslutning till skola. Kulturutskottet avstyrker motionen under hänvisning till inom utbildningsdepartementet pågående beredning av frågan om statsbidrag för skolbyggnader. Låt mig här endast nämna att en motion av samma innebörd som fru Olssons väcktes av mig vid 1962 års riksdag. Denna riksdag beslöt efter hörande av skolöverstyrelsen på förslag av ett enigt statsutskott att hemställa om en skyndsam utredning i ärendet. Det är nu nio år sedan. Frågan har därefter varit föremål för både en enkel fråga och en ny motion, men ännu råder det orimliga förhållandet att statsbidrag ej utgår för simundervisningslokal. Det bör nämnas att skolöverstyrelsen för sin del räknade med att sådant bidrag skulle utgå från och med budgetåret 1966/67. Kulturutskottet understryker nu för sin del önskvärdheten av att den fortsatta beredningen av ärendet påskyndas. Det är i frommaste laget. För min del kan jag inte underlåta att beteckna Kungl. Maj:ts handläggning av denna fråga som synnerligen anmärkningsvärd, icke minst med hänsyn till statsutskottets och riksdagens redan år 1962 klart positiva inställning. Herr talman! Jag vill än en gång — jag har gjort det tidigare — vädja till vår utbildningsminister att se till att den här frågan äntligen blir löst. Det är inte en dag för tidigt!

Herr talman! Frågan om kostnadsfördelningen mellan stat, kommun och enskilda har vid flerfaldiga tillfällen varit föremål för riksdagsbehandling. Varje gång frågan har diskuterats har man fått en förnimmelse av att motionären eller interpellanten menat att om kostnaden flyttas över på staten så är det någon anonym som får betala. Som kammaren vet är det emellertid inte så. Jag skall inte fortsätta detta resonemang, även om det skulle vara mycket intressant att se vilka det drabbar när man på det sättet flyttar över kostnaden på staten. Jag skall inte vandra vidare på denna tankebana utan vill bara framhålla, när det gäller denna speciella fråga om utredning beträffande kostnadsfördelningen mellan det allmänna och enskilda i fråga om åtgärder i miljöförbättrande syfte, att riksdagen tidigare, senast föregående år, haft att pröva liknande framställning. Utskottet ansåg då i likhet med Svenska kommunförbundet och Industriförbundet att någon särskild utredning av kostnadsansvaret på förevarande område knappast fyllde någon uppgift. Bland de skäl som anfördes från remissinstanserna mot att ta upp förevarande kostnadsfördelningsspörsmål till prövning kan nämnas svårigheterna att draga upp generella linjer för en ansvarsfördelning i samband med återställningsåtgärder av olika slag, t.ex. restaurering av förorenade vattendrag. Det framhölls sålunda att orsakskedjan ofta kan vara vitt förgrenad och oklar. Bl. a. menade Svenska kommunförbundet att det synes ligga i sakens natur att man förhandlingsvägen måste söka åstadkomma någon form av ansvarsfördelning mellan sannolika skadevållare, eventuella enskilda intressenter och samhället. Vad beträffar det ekonomiska ansvaret för skador som pågående och framtida utsläpp kan förorsaka framhöll Industriförbundet att den nya miljöskyddslagen innehöll en uttömmande reglering av ersättningsfrågorna. Rent allmänt erinrades i remissvaren om att såväl miljöskyddslagen som bestämmelserna om statsbidrag till industrin för vissa vattenoch luftvårdande åtgärder endast varit i tillämpning kort tid och att det därför ännu var svårt att på grundval av erfarenheterna av dessa bestämmelser dra några säkra slutsatser för det framtida handlandet. Vid behandlingen av nämnda motioner betonade jordbruksutskottet att med ökade insatser från samhällets sida på miljövårdens område följer ökade krav på en noggrann planering och en väl genomförd samordning av olika åtgärder. Utskottet framhöll också vikten av att kostnadsutvecklingen noggrant följs och att fördelningen mellan stat och kommun av samhällets kostnader för miljövården avvägs på ett ändamålsenligt sätt. Motsvarande synpunkter ansåg utskottet kunde läggas på fördelningen av ansvar och kostnad i fråga om miljövård mellan det allmänna och enskilda intressen. Utskottet ansåg emellertid, liksom Svenska kommunförbundet och Industriförbundet, att någon särskild utredning beträffande kostnadsansvaret knappast kunde fylla någon uppgift. Riksdagen delade utskottets uppfattning och lämnade motionerna utan åtgärd. När samma fråga varit föremål för innevarande års jordbruksutskotts behandling så segrade oppositionen, och denna svarar alltså för utskottets skrivning. Utskottets socialdemokratiska ledamöter svarar för reservationen, vilken överensstämmer med det ställningstagande riksdagen tog föregående år till samma fråga. Jag kanske i detta sammanhang får erinra om den utredning som civilministern tillsatt och som skall utreda kompetensfördelningen mellan stat och kommun och som sedan — enligt vad finansministern meddelat i otaliga interpellationssvar — skall följas av en utredning om kostnadsansvaret mellan stat och kommun. Herr talman! Med stöd av den motivering som jag här anfört och då inget nytt tillkommit sedan riksdagen tog ställning till frågan föregående år ber jag att med dessa ord få yrka bifall till den vid jordbruksutskottets betänkande nr 17 fogade reservationen.

Herr talman! Den formella majoriteten i jordbruksutskottet har begärt en utredning om kostnadsfördelningen. Den socialdemokratiska reservationen går emot en särskild utredning med motiveringen att regeringen och berörda myndigheter följer dessa frågor med uppmärksamhet och, som det heter, ”vidtar de åtgärder som kan befinnas erforderliga”. Jag använder uttrycket ”den formella majoriteten” därför att det avgavs sju röster mot sju i utskottet. Det blev majoritet med hjälp av ordförandens utslagsröst. Den femtonde ledamoten, nämligen jag själv, avstod från att rösta. Till skillnad från reservanterna anser jag att frågan om kostnadsfördelningen är så viktig att den bör utredas, men jag kan inte godkänna vissa av de motiveringar som framförs i motionen 1007. Sedan miljöskyddslagen trädde i kraft lämnas statsbidrag till industrin för reningsåtgärder. För att stimulera den redan befintliga industrin till att snabbt vidtaga reningsåtgärder har det statliga stödet begränsats till fem år. Det finns inte nu anledning att formulera nya bestämmelser och ytterligare öka bidragen — i det hänseendet är jag helt överens med herr Johanson i Västervik när han talar om motionärernas syfte att vältra över kostnader på samhället. Industrin har tidigare praktiskt taget ohämmat fått förstöra vatten och luft. Det kan inte vara rimligt att företagen får ta hem profiterna och skattebetalarna i större utsträckning än nu får betala för miljöförstöringen och de reningsåtgärder som kan framtvingas genom en strikt tillämpning av miljöskyddslagen. En utredning om kostnadsfördelningen är motiverad av andra omständigheter, men jag skall inte gå in i detalj på dem. Inte minst gäller behovet av utredning den miljöförstörelse som redan har ägt rum och som ofta griper över flera kommuner och industrier inom samma område. På grund av att vpk-gruppen inte kan acceptera en del av motiveringarna som ligger bakom jordbruksutskottets betänkande nr 17 och inte heller kan ansluta sig till reservanternas sorglöshet kommer gruppen att avstå vid omröstningen. Förmodligen kommer därigenom utskottets krav på en utredning att få majoritet, men om vi alltså genom vår passivitet i denna omröstning avgör densamma bör det vara självklart att direktiven utformas i överensstämmelse med detta förhållande. Jag anser för övrigt inte att det nödvändigtvis behöver bli en ny grupp sakkunniga, dvs. en fristående utredning. Den tanke som framförs i motionen 1026 av herr Larsson i Borrby m.fl. bör vara en godtagbar lösning — nämligen att den redan arbetande miljökontrollutredningen utökas med en eller två experter och får i uppdrag att utreda även denna fråga.

Herr talman! Med den motivering som herr Johanson i Västervik använde — att riksdagen i fjol fattade ett visst beslut, som man därför inte behöver ändra i år — skulle man ju över huvud taget inte ändra något, utan det ena årets beslut skulle ge nästa års också. Men som det framgår av det betänkande vi nu behandlar har utskottet blivit enigt beträffande motionen 414, vari det yrkas en skyndsam utredning av kostnadsansvaret vid skötsel och vård av vattendrag. Vi är alltså eniga om utredningskravet när det gäller den kostnadsfördelningen.

En sak är vi i alla fall överens om, och det är om principen att den som vållar en skada också såvitt möjligt bör stå för kostnaden för att reparera denna och även om att man bör försöka förhindra att vidare skadegörelse åstadkoms. Tyvärr är det emellertid så att kostnaderna för och verkningarna av mycken skadegörelse i miljön och naturen övervältras på andra än dem som har förorsakat skadan. Skadegöraren går helt enkelt fri. I många fall kan han t.o.m. ha en egen vinning av att han slipper bidra till kostnaden för reparationen, men han vållar väl skadan. Jag kan bara nämna ett enda exempel. Låt oss tänka på de fabrikanter som åstadkommer våra fosforrika tvättmedel! Hälften av all den fosfor som finns i avloppsvatten kommer just från tvättmedlen. Det ligger mycket nära till hands att erinra om att de här fosforföroreningarna kommer från ofullständigt renat avloppsvatten. Vid en undersökning som gjordes 1968—1969 visar det sig att det bara är nio orter i det här landet som har en så fullvärdig rening att man kan ta bort den här växtnärande fosforn från vattnet. De nio orterna var relativt små och tillhörde ingalunda de stora och starka kommunerna, som det numera heter. Det är som jag sade framför allt vissa tvättmedel, som är orsaken till de fosforföroreningar vi har i avloppsvattnet, och de fabrikanter som tjänar pengar på tvättmedlen bidrar inte till den kostnad de förorsakar. Det får andra göra. I en bok som utkom för någon tid sedan och som heter ”Sätt pris på miljön” omnämner författaren, professor Erik Dahmén, ett exempel på en sådan förorening. Han omnämner en liten å, Sagån, som före utloppet i Mälaren löper förbi Sala stad. Sagån är recipient för sammanlagt ca 18 000 människor, av vilka 11 000 bor i Sala. Man har mätt fosforvärdet i vattnet innan det passerar Sala stad, och då har man kommit fram till en fosformängd av 75 mikrogram per liter vatten. Men efter att ha passerat Sala stad innehåller vattnet 400 mikrogram per liter vatten, dvs. 5 å 6 gånger så mycket. Denna berikning av fosfor åstadkommer en mycket rik vegetation i vattendraget, och denna vegetation förorsakar i sin tur översvämningar med skador på skördarna, på trädgårdar, vägar, broar etc. Man har räknat ut att underhållskostnaderna på en viss sträcka har uppgått till 80 000 kronor — enligt författarens uppgifter — och de 80 000 kronorna får bäras i huvudsak av andra än av dem som förorsakat skadan. Jag kan nämna i sammanhanget att Mälarens vatten får ta emot ungefär 6,5 kilo fosfor per hektar. Det finns sjöar i vårt land som får ta emot 16 kilo fosfor per hektar. Det är lika mycket som man använder på åkerjorden. Denne författare anser att det i sådana fall kan finnas en grund för beräkningen av ersättningen för skadan. I det här speciella fallet kan ersättningen grundas på mängden fosfor som vederbörande släpper ut. Genom att fabriker, städer etc. släpper ut giftiga saker i floder och sjöar förstör de på betydande områden utkomsten för fiskarbefolkningen. Men fiskarbefolkningen får själv bära förlusterna. Det uppträder inälvsmask i avloppsutsläppen. Fisken blir oduglig till människoföda och vållar sjukdomar. De sjukdomsdrabbade människorna och yrkesfiskarna får bära kostnaderna, ingalunda de som förorsakat skadan. Vi är i närheten av tätorter och vissa industrier utsatta för luftföroreningar, speciellt genom nedfall av svavel och olika svavelföreningar. Svavelföreningarna orsakar i sin tur skador på byggnader, som vittrar sönder snabbare än de annars skulle göra. De skadar bilarna, som rostar snabbare än de annars skulle göra. De förstör växter och kan t.o.m. helt avliva växtligheten. Det har bevisats och är fullt klart att jordbrukare och trädgårdsodlare som bor i närheten av sådana orter som släpper ut svavel icke kan bibehålla det s.k. ph-värdet i sin mark, utan de får på grund av det sura nedfallet ständigt kalka sina marker. Men det får de själva betala. De som har förorsakat förstöringen av luften slipper helt och hållet undan. En annan aktuell sak är blyförgiftningen. Den har kommit i blickpunkten på senare tid, både här och i utlandet. Vi släpper i vårt land ut ungefär två miljoner kilo bly eller blyföreningar i luften varje år. Eftersom var och en av oss normalt inandas 20 000 1 luft om dagen, löper vi vissa risker för att bli blyförgiftade. Och det skall ytterst litet till för det — det behövs bara 60—100 tusendels milligram bly per 100 milliliter blod för att blyförgiftningssymtomen skall börja visa sig. Och vem är det som är syndare här? Det är först och främst vad vi kallar den högoktaniga bensinen, den som med ett kemiskt namn kallas tetraetylblandad bensin. Den används i bilarna därför att den är effektivare än vanlig bensin. Man kan emellertid framställa lika effektiv bensin utan denna tetraetylinblandning, men den bensinen blir några ören dyrare. Men vore det då inte på sin plats att försöka finna en väg antingen i form av — det är litet riskabelt att säga det när finansministern sitter här — t.ex. en ökad beskattning av bensinen eller genom att låta producenten betala för den skadegörelse som han åstadkommer på grund av att han fört till torgs en bensinsort som förorsakar skada. Vi bygger flygfält, och vi förorsakar buller för folk som inte kunde räkna med detta den gång de byggde sitt hus där. Fastigheten faller i värde, skadan får bäras av den som äger fastigheten, icke av dem som byggt flygfältet. Herr talman! Detta var några exempel. Och det torde av dem, hoppas jag, framgå att det finns mycket starka motiv för en sådan utredning om kostnadsfördelningen som utskottet här begär. Huruvida det sedan behöver ske genom en särskild utredning eller genom att man överlämnar uppdraget till en redan sittande utredning får Kungl. Maj:t bestämma. Klar är emellertid en sak, och det är att denna kostnadsövervältring som nu sker måste upphöra. Det är hög tid att vi gör något i detta avseende. Detta är vad ett bifall till utskottets hemställan innebär.
Herr talman! Det finns inga delade meningar mellan majoriteten i utskottet och reservanterna beträffande de åtgärder som bör vidtas när det gäller att komma till rätta med 'förgiftningen och nedsmutsningen av miljön. I det fallet är vi fullständigt eniga. Men nu gäller det inte den frågan utan en utredning om kostnadsfördelningen. Det är där som vi har olika uppfattningar. Den enighet i utskottet som herr Hansson i Skegrie talade om gällde frågan att överlämna motionen 414 till vattenlagsutredningen. Det beslöt vi enhälligt på grund av att det sitter en utredning som sysslar med dessa frågor; vi ansåg att det var lämpligt att överlämna den motionen till denna utredning.
Herr talman! Det är ganska likgiltigt om man tillsätter en ny utredning eller överlämnar uppdraget till en redan sittande utredning, men i detta fall kan det lika väl gå för sig att lämna även de två senare motionerna till den redan sittande utredningen. Men var ligger den bärande motiveringen till att man kan enas om den ena motionen men icke om de andra, när syftet är precis detsamma fastän uttryckt i andra ord? Den första motionen som vi är eniga om koncentrerar sig på bara en detalj, medan de båda andra går längre. Men principen är precis densamma. Var finns motiveringen för det ena ståndpunktstagandet och för det andra?
Herr talman! Om herr Hansson i Skegrie ville titta på det anförande som jag höll först, tror jag att han skulle komma underfund med vad det är för motivering som ligger bakom reservanternas inställning.

Herr talman! Herr Hansson i Skegrie har redan belyst att det är många yrkesgrupper som till följd av miljöförstöringen fått vidkännas betydande skadeverkningar och som inte kan få ersättning för dessa skador. Jag skall bara nämna ett område, nämligen yrkesfisket, som jag tror är den yrkesgrupp som fått lida mest av miljöskador av skilda slag. I Östersjön har sålunda vissa fiskarter, t.ex. torsken, genom syrebrist i djupvattenhålorna påverkats negativt av de utsläpp som görs från kommunala ledningsnät och industrier — närsalter som alltså förorsakar syrebrist. Yrkesfiskarna har också lidit indirekt genom den uppmärksamhet som massmedia har ägnat larmrapporter av skilda slag. Man har varnat människorna för att äta fisk utan att ha något underlag för de braskande rubriker som man i detta sammanhang ofta har tagit till. Därigenom har yrkesfisket åsamkats kolossalt stor skada genom det köpmotstånd som alldeles i onödan har väckts hos allmänheten. Detta för naturligtvis fram till frågan: Vem är det egentligen som bär ansvaret för den situation som yrkesfisket nu befinner sig i? Och vem skall betala den ersättning som fisket rimligen borde få för inkomstbortfallet i anledning av miljöförstöringen? Det är väl alldeles nödvändigt att man genom en utredning klarlägger hur ansvaret skall fördelas för den utveckling som har skett. Det torde i dag inte finnas någon som helst möjlighet för fisket som helhet att få någon ersättning för de generella skador som åsamkats yrkesfisket. Det är bara om man direkt kan utpeka att ett konkret utsläpp har förorsakat en alldeles speciell skada som man med framgång kan göra anspråk på skadestånd och få domstol att utdöma ett sådant. Jag tycker att detta är en av många infallsvinklar som kan belysa hur angeläget det är att utreda kostnadsansvaret för miljövårdande åtgärder, vilket utskottsmajoriteten har föreslagit. Det är naturligtvis en ganska besvärlig uppgift att klarlägga fördelningen av ansvaret mellan staten, kommunerna och de enskilda — och ibland kommunerna sinsemellan — men jag tror att det är angeläget och nödvändigt att göra det. Utredningen bör också pröva de frågor som vi har tagit upp i motionen 1007, nämligen om olika instrument för att klara finansieringen av miljövårdsinsatser och skaderegleringar. Man kan tänka sig särskilda miljöavgifter — det är i varje fall en möjlig framkomstväg som skulle kunna ge underlag för att få fram medel för att ersätta generella skadeverkningar, t.ex. för fisket. Differentierade bidrag och ökade möjligheter till avdrag är andra frågor som bör tas upp i detta sammanhang. Man kan mycket väl diskutera om det inte vore lämpligt att göra det nuvarande 25-procentiga bidrag som ges till industrin differentierat, så att man kan ge högre bidrag där det är av behovet påkallat. Man kan också tänka sig att i vissa fall ge bidrag till nyinvesteringar i industrien för att klara konkurrensen med andra länder. I det fallet skulle det vara särskilt angeläget att få det utökat också till lantbruket, men den frågan kommer upp i ett särskilt sammanhang, varför jag inte skall gå närmare in på den nu. Till sist är det väl speciellt angeläget att dessa frågor tas upp i ett internationellt sammanhang. Inte minst Östersjöns förorening är utan tvivel en gemensam angelägenhet för alla stater runt Östersjön. Ansvarsfrågorna skulle, om de togs upp i en utredning, kunna bilda underlag för initiativ från svensk sida vid den internationella konferens om miljövården som skall hållas 1972.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

Herr talman! Egentligen borde man väl be om ursäkt för att man tar till orda den här tiden, men eftersom vi tidigare i dag använt så många timmar på att lyssna till anföranden — eller låta dem passera — i anledning av eniga utskottsbetänkanden utan att alternativa yrkanden har ställts befinner vi oss alltså i den här situationen. Jag skulle vilja säga till herr Johanson i Västervik, att det har hänt rätt mycket sedan förra gången motionen behandlades; jag bortser ifrån det förhållandet att vi har ett nytt parlament, en enkammarriksdag. Men det händer dessutom hela tiden mycket väsentliga saker, som alltmera accentuerar behovet av den kartläggning som vi anhållit om i motion 1026. Ju mer miljövårdsarbetet intensifieras, desto mer klart står det att vi måste ha till stånd denna kartläggning. Och aspekten vidgas hela tiden. Det handlar inte bara om kortsiktiga avvägningar mellan stat och kommun, mellan det offentliga och den enskilde eller mellan olika enskilda personer. Det kan också vara fråga om hur mycket vår generation skall betala tillbaka av det som vi tar för oss av våra naturresurser. Det kan gälla om vi skall ha rätt att använda mer än räntan av naturkapitalet och i vad mån det skall återställas. Det är alltså en anhållan från min sida att man måtte i denna debatt något vidga begreppen. Jag skulle också vilja till debatten föra ett par konkreta problem som man kan befinna sig i. Det var ingen som visste de ekonomiska följderna av DDT-förbudet. Det var ingen häromveckan som exakt kunde veta följderna av det begränsade förbudet emot användning av fenoxiättiksyrorna. Där stod uppgift mot uppgift när giftnämnden tog ställning. Från skogen hade man vissa synpunkter, från andra intressen hade man andra. De ekonomiska följderna var inte kartlagda. Det kan gälla ganska snart igen, om man skall ta ställning till nya preparat, dinoseb exempelvis. Egentligen är det rätt underligt att denna fråga skall vara föremål för kontroversiella bedömningar. Det framstår inte klart i reservationen heller att man i själva verket är emot en kartläggning eller utredning. I reservationen finns bara den skillnaden mot utskottsmajoritetens betänkande att man förväntar sig och frimodigt hoppas att regeringen skall sköta det här själv utan att riksdagen lägger sig i det. Det är mycket väsentligt att man inte låter sådana prestigehänsyn ytterligare försena eller förhindra denna mycket angelägna åtgärd.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
Herr talman! Den grundläggande principen när det gäller kostnader för miljövården har varit och är fortfarande att den som är ansvarig för den miljöfarliga verksamheten också skall svara för kostnaderna för de miljövårdande åtgärder som behövs. Det är detta som vår miljöskyddslag bygger på. Men staten har ändå trätt emellan ganska bra med särskilda statsbidrag för att stimulera miljövårdande åtgärder. Jag kanske inte behöver upprepa vad allt det innebär, men det är ganska stora anslag som går ut till det ändamålet. Jag begärde ordet därför att här sades att reservanterna inte är konsekventa i sitt ställningstagande, när vi vill lämna den ena motionen till vattenlagsutredningen och den andra till att behandlas genom Kungl. Maj:t. Herr Johanson i Västervik har ju redogjort för detta, så jag skall inte uppehålla mig vid det. Men jag vill ändå säga att det under en följd av år rätt ofta har anmärkts på att vi har för många utredningar och att de kostar för mycket pengar. Jag läste i en tidning häromdagen — jag kan inte verifiera uppgiften — att de statliga utredningarna skulle kosta i runt tal 56 miljoner kronor. Det skulle förvåna mig om ledamöterna här i kammaren ytterligare ville späda på denna summa genom att tillsätta en särskild utredning för denna fråga, när det ändå pågår en utredning hos Kungl. Maj:t. Här har ni chansen att hjälpa till att spara litet pengar, och ni får samma effektivitet ändå.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
Herr talman! Jag tycker inte att man skall mäta en utrednings betydelse efter vad den kostar i pengar. Det skulle säkert vara möjligt att reducera åtskilliga av de utredningar som pågår och som är långt mindre nödvändiga än vad denna utredning är. Det är inget argument att det finns ett visst antal utredningar tidigare.

Herr talman! Herr Wikner har frågat om jag kommer att vidtaga några åtgärder för att sänka bostadskostnaden för egnahem och hyreshus för dem som har låga inkomster. Jag vill först framhålla att det sedan länge pågår arbete i olika former i syfte att pressa produktionskostnaderna inom byggandet, något som har stor betydelse för bostadskostnaderna både i nybyggda och, indirekt, även i äldre hus. När det gäller speciella insatser för att sänka bostadskostnaderna för dem som har låga inkomster vill jag erinra om att förra årets riksdag hemställde om en översyn av bestämmelserna om bostadstillägg till barnfamiljer. Översynen skulle innefatta bl.a. en prövning av möjligheterna att utvidga bidragssystemet att gälla även låginkomstgrupper utan barn under 16 år. Översynen görs av familjepolitiska kommittén i samråd med bl.a. den nyligen tillsatta boendeutredningen, som har till uppgift att uppmärksamma bl.a. frågor rörande den allmänna hyresnivån och möjligheterna för grupper med små ekonomiska resurser att skaffa sig en tillfredsställande bostad. Ytterligare åtgärder i det av herr Wikner angivna syftet får prövas på grundval av kommitténs överväganden.

hoppas att en ändring kommer till stånd. Det har meddelats att en länsbostadsnämnd varit tvingad att lagsöka cirka 175 låntagare som har eget hus därför att de inte har kunnat klara kostnaderna. Man säger att det beror på att byggnadskostnaderna stigit kraftigt de senaste åren. Samma nämnd säger att för att klara ett småhus måste man ha minst 40 000 kronor i årsinkomst. Det var väl ändå inte meningen med vår bostadspolitik att bygga för dem som har goda inkomster. Bostadstillägget räcker inte som tillskott för dem som har låga inkomster för att klara årskostnaderna för en hygglig bostad, om de bor i ett eget hus. Det är även svårigheter för dem som bor i hyreshus. Många av låntagarna har beviljats räntelån, men trots detta har de inte kunnat klara förfallna kostnader. Det är många som hyr ut rum i sin lägenhet för att därigenom klara sina egna boendekostnader. Det innebär att familjen inte får det utrymme den behöver. Familjen blir därigenom lidande. Det är framför allt låginkomsttagarna som blir lidande, och det är de som behöver en bättre bostad. De skall även ha möjligheter att välja om de vill bo i ett eget hus eller i ett hyreshus. Vi står ju mitt uppe i jämlikhetsdebatten, och boendet är en del av denna. Vi måste kanske återinföra någon sorts bostadssubvention för att lösa låginkomsttagarnas bostadsproblem. Jag ställer den här frågan: Vad anser inrikesministern om detta?
Herr talman! Jag refererade i mitt svar till att denna fråga på riksdagens önskemål har blivit föremål för utredning. Det finns alltså ingen anledning för mig att innan denna utredning föreligger göra något uttalande kring det spörsmål som herr Wikner ställde.
Herr talman! Jag får väl återigen betyga att jag faktiskt får tro på det lämnade svaret. Jag önskar själv uppriktigt att det skall bli en positiv lösning när utredningen lägger fram sitt förslag.

Herr talman! Herr Wijkman har frågat statsministern om han anser att facklig organisation, vilken under konflikt använt hopsparade medel för att hävda sina medlemmars intressen, bör kunna komma i åtnjutande av gottgörelse från staten för utlagda konfliktmedel i det fall staten sätter konfliktåtgärderna ur spel exempelvis genom lag om tjänsteplikt. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Jag har inte för avsikt att ta något initiativ till åtgärder för att bereda facklig organisation ersättning i den situation som herr Wijkman åsyftar.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Holmqvist för svaret på min fråga. Jag är tyvärr inte nöjd med svaret. Statsrådet har över huvud taget inte motiverat sitt ställningstagande, vilket jag finner utomordentligt märkligt. Frågan är självfallet föranledd av den nyligen beslutade lagen om förnyad giltighet för vissa kollektivavtal. De organisationer som för närvarande berörs av lagen har i fullt legala former använt sig av strejkvapnet. Arbetsgivarparterna har svarat med lockoutåtgärder och flertalet varslade konfliktåtgärder har varit föremål för behandling i statsrespektive kommuntjänstenämnderna. Parterna har i varje del respekterat de utslag som dessa nämnder kommit till beträffande konfliktåtgärds samhällsfarlighet. Nämnderna fann alltså icke anledning till erinran mot någon av de konfliktåtgärder som togs i bruk. Icke heller fann nämnderna det påkallat under konfliktens gång att ånyo pröva samhällsfarligheten. I 1965 års proposition spikades mycket klart hur man skulle förfara om samhällsfarlig konflikt var att vänta. Ett statsingripande skulle vara den absolut sista åtgärden. SACO och SR handlade följaktligen i den tron att tvångsingripanden från statens sida var uteslutna — dessutom förstärkta i denna tro av åtskilliga statsrådsuttalanden veckorna innan tvångslagen aktualiserades. Det förefaller helt självklart att organisationerna aldrig hade gått ut i legala konfliktåtgärder om de hade kunnat förutse ett statsingripande i de här formerna. När ingripandet kom framstår det dessutom som regeringens sätt att krångla sig ur den aviserade officerslockouten, vilken om den fått träda i kraft verkligen hade hotat vitala samhällsintressen. Man måste ju annars fråga sig varför tvångsingripandet kom precis dagen före officerslockouten. Regeringens eget konfliktvarsel upplevdes efter hand som så förhastat att man för att hindra en utestängning av landets officerare valde att sätta hela förhandlingsmaskineriet ur spel. Regeringen har genom åtgärden förändrat de allmänna förutsättningar på vilka förhandlingsrätten byggde. Man har tillfogat SACO och SR avsevärd skada. Man kan, herr talman, med all rätt fråga sig vad de fackliga organisationerna i fortsättningen har att rätta sig efter. SACO och SR har använt hopsparade medel för att hävda sina medlemmars intressen — för SACOs del har enligt uppgift 40 miljoner kronor lagts ut fram till tvångslagen. Det är mycket pengar! Staten har genom tvångsingripandet satt konfliktåtgärderna ur spel, och den påtryckningseffekt som de var avsedda att utgöra på arbetsgivarparten har helt förlorat sin verkan. Tvångslagen är ett faktum, herr talman. Berörda organisationer måste dock på något sätt kompenseras för den otvivelaktiga ekonomiska skada de lidit. Jag finner det för min del helt oacceptabelt att regeringen på sätt som skett förändrar spelregler under förhandlingarnas gång och sedan inte ens är beredd ta konsekvenserna av detta handlande och åtminstone ekonomiskt återställa berörda organisationer till det utgångsläge som rådde före konflikten. Om man inte är beredd att göra detta har man inte bara — för att använda Yngve Perssons ord — tagit regeringen icke behagliga organisationer i örat utan rent av slagit dessa organisationer ekonomiskt knockout!
Herr talman! Herr Wijkman har tagit tillfället i akt att hålla ett anförande som kanske lämpligen kunde ha hållits när vi diskuterade införandet av den speciella lagstiftningen. Jag vill dock erinra om en sak som påpekades i den debatten och som jag antar att flertalet kammarledamöter observerade. Det erinrades från flera håll att när denna lagstiftning infördes 1965 uttalades det mycket klart att Kungl. Maj:t och riksdagen hade möjlighet att göra en självständig bedömning av samhällsskadligheten och att ingripa för att stoppa en konflikt. Herr Wijkman tycks inte ha observerat att det på den punkten förelåg enhällighet i bedömningen från alla partier. Med den utgångspunkten förefaller det ju märkvärdigt att herr Wijkman tar upp frågan om ersättning i det här sammanhanget. Den frågan har ju, såvitt jag vet, inte varit på tal i något sammanhang när man haft att bedöma på vilka områden staten har skyldighet att ge ersättning åt medborgarna. Jag kan därför inte uppfatta herr Wijkmans anförande som något annat än ett propagandainlägg i efterhand.

Herr talman! Jag är självfallet medveten om, statsrådet Holmqvist, att det enligt de tankegångar som 1965 års lag bygger på finns en möjlighet för samhället att ingripa. Jag har också framhållit i mitt första inlägg att den möjligheten alltid måste finnas. Men jag anser att de allmänna principer och tankegångar som 1965 års lag bygger på icke har tillämpats i det här fallet. Där spikades mycket klart att först skulle det upptas förhandlingar mellan parterna om man bedömde en konfliktåtgärd samhällsfarlig. Därefter skulle tjänstenämnderna ta upp saken, och om det icke ledde till resultat fanns alltså möjlighet för Kungl. Maj:t att ingripa. För övrigt säger statsrådet Holmqvist att kravet på gottgörelse inte har framförts någonstans tidigare. I moderata samlingspartiets partimotion fanns ett resonemang om just den här frågan. Enligt mitt sätt att se har man förändrat förutsättningarna under konfliktens gång. Konfliktåtgärderna som SACO och SR i det här fallet använt sig av har ju prövats i statsrespektive kommuntjänstenämnden och icke befunnits samhällsfarliga. Dessutom gäller att tjänstenämnderna skall följa utvecklingen, och då finns ju all möjlighet för part i nämnden att ta upp frågan till förnyad prövning. Det har inte skett, men det hade avtalsverket mycket väl kunnat göra. Dessutom gjordes statsrådsuttalanden under hela konfliktens gång som tydde på att regeringen icke i det läget, innan man hade vidtagit alla andra förberedelser, skulle ingripa med en tvångslag. Låt mig ta upp den här frågeställningen, herr talman, ur en delvis annan synvinkel. I förarbetena till 1965 års statstjänstemannalag talas om Kungl. Maj:ts rätt att tillgripa tvångslagstiftning till skydd för vitala samhällsintressen. I den proposition som framlades den 10 mars finns inte denna motivering med. I propositionen heter det i stället att regeringen skall kunna ingripa för så vitt väsentliga medborgarintressen hotas. Statsministern anförde i debatten den 11 mars att någon egentlig skillnad mellan begreppen icke föreligger. Han sade: ”Man kan gott säga att detta lagförslag principiellt självfallet bygger på de tankegångar som låg till grund för 1965 års lagstiftning.” Herr Fagerlund, också socialdemokrat, yttrade dock i samma debatt att begreppet medborgarintresse står i propositionen för att undvika att man skulle komma till ett annat ställningstagande än tjänstenämnderna. Hur man än vrider på terminologin, herr talman, kvarstår ju huvudintrycket att ”vitala samhällsintressen” bytts ut mot ”väsentliga medborgarintressen” just för att undvika en diskussion i frågan huruvida tjänstenämnderna har varit kompetenta att bedöma konfliktåtgärderna eller ej. Mot bakgrund av vad jag anfört i mitt tidigare inlägg står kritiken fast. Hur tror statsrådet att alla de medlemmar som tillhör organisationerna känner och upplever den ekonomiska uppoffring de gjort? Förutsättningarna för förhandlingsspelet har förändrats under konfliktens gång. SACO och SR har agerat efter förutsättningar som efter hand bytts ut. Det är ställt utom allt tvivel att man aldrig hade gått ut i dessa legala konfliktåtgärder, om tvångsingripandet hade kunnat förutses. Skall vi vara formella, finns alltså dessutom den terminologiska problematiken med i bilden som ytterligare ett argument för påståendet att staten under spelets gång radikalt förändrat förutsättningarna för den fria förhandlingsrätten. Herr statsrådet kallade mitt förra anförande ett propagandainlägg. Jag delar inte den uppfattningen. Jag vidhåller och vill ännu en gång understryka att regeringens attityd till min frågeställning är principiellt förkastlig.
Herr talman! Herr Wijkman har inte kunnat åberopa några som helst rättsliga grunder för det anspråk som han här ställer. Det är ganska betecknande att hans intresse enbart rör sig kring den grupp medborgare och deras förhållanden, som orsakade denna strejk. Jag hade mer kunnat förstå honom om han samtidigt hade frågat om samhället skulle ge ersättning åt de medborgare som alldeles oförskyllt som tredje man kommit att drabbas av dessa åtgärder. Det fanns i så fall minst lika stora eller ännu större skäl för att hävda att de egentligen borde hållas skadeslösa. Jag tycker i varje fall att det borde finnas minst lika stor anledning för herr Wijkman — om han inte var ute i ett speciellt syfte med sin fråga — att tänka igenom det hela och kanske då vidga sin frågeställning. Jag konstaterar att någon rättslig grund för ett sådant här krav inte föreligger. En sådan åtgärd som herr Wijkman efterlyser har aldrig varit ifrågasatt, och då finns det ingen som helst anledning att man skulle vänta sig att med en sådan här fråga kunna vinna någon väsentlig framgång för sina strävanden.

Herr talman! Fru Ryding har frågat mig om anledningen till att fastställd kvot för invandring av zigenare till Sverige inte är utnyttjad sett mot bakgrunden av tillämnade utvisningar ur Sverige. På regeringens förslag beslutade 1970 års riksdag att ställa medel till förfogande för en kollektiv överföring till Sverige av vissa socialt handikappade zigenare samt för deras mottagande och utbildning här i landet. Riksdagen godtog därvid departementschefens ståndpunkt att erfarenheterna fick läggas till grund för bedömningen av överföringens omfattning. I ett inledningsskede kunde 40—50 vuxna zigenare jämte deras barn vara ett lämpligt riktmärke. Mot denna bakgrund är det inte riktigt att tala om att en kvot för invandringen av zigenare till Sverige har fastställts. I sammanhanget vill jag understryka att enskild invandring av zigenare, utöver denna kollektiva överföring, liksom hittills skall bedömas efter samma principer som gäller för övriga invandrare. En särskild expertgrupp har på regeringens uppdrag kartlagt utbildningsoch levnadsförhållandena för de ca 400 utomnordiska zigenare som hittills sedan 1960 fått tillstånd att stanna i landet. Sedan hösten 1970 pågår en försöksverksamhet med en kombinerad praktisk-teoretisk anpassningsundervisning för ett antal vuxna inom denna grupp. Planeringen av den kommande överföringen har emellertid av olika skäl kommit att ta längre tid än vad som kunnat förutses. Expertgruppen har emellertid forcerat sitt arbete och enligt vad jag erfarit kommer den att endera dagen lägga fram förslag bl.a. om en första uttagning och överföring av zigenare.

Herr talman! Jag vill tacka för svaret på min enkla fråga. I gårdagens många tidningar kunde vi alla läsa mer eller mindre skakande skildringar om vad som hände i tisdags då 14 zigenare motades ut ur vårt land till slumförhållanden i Frankrike. Jag hinner här på dessa få minuter inte med någon historieskrivning över den bedrövliga handläggningen, men ett står klart: Dessa familjer skulle inte ha behövt utvisas ur landet. Med stöd av bestämmelser som finns och med hjälp av de medel som vi anslagit och som det också talas om i svaret skulle de ha kunnat få stanna i Sverige, om det inte olyckligtvis nära nog hade blivit en prestigefråga av detta ärende. Regeringens försvar när zigenare tidigare förpassades till Frankrike var att de skulle få bra förhållanden där — bostäder, sjukvård osv. Men allt blev vid det gamla. Några sökte sig då i desperation tillbaka till Sverige. Men varför, statsrådet Holmqvist, fick dessa familjer inte stanna inom den ram som allmänt benämnes kvotpolitik — herr Holmqvist säger visserligen att det är felaktigt att tala om en kvot, utan man skall i stället tala om ett lämpligt riktmärke — av 40—50 vuxna zigenare i ett inledningsskede, såsom riksdagen fattade beslut om sommaren 1970? Nu är det bara några månader kvar på innevarande budgetår, och inte en enda zigenare har vi tagit emot under den tiden. Det är alldeles riktigt att det är en styggelse att tala om kvotpolitik eller lämpligt riktmärke för just gruppen zigenare, men det hinner jag inte gå in på nu. Gällande lagbestämmelser — och även svaret — talar om socialt handikappade. Dessa familjer var analfabeter, statslösa, icke yrkesutbildade och bostadslösa. Anser inte inrikesministern att de var socialt handikappade? Varför kunde man inte lämna uppehållstillstånd av humanitära skäl? Fanns det i detta fall inte några humanitära skäl, herr Holmqvist? Dessutom hade dessa familjer nära släktanknytning i Sverige. Varför tog man inte hänsyn till den regeln? Det kunde finnas mycket mer att anföra. Jag tror att det skulle vara av stort värde för hela svenska folket om det kunde ges klart besked om hur överföringen av zigenare i realiteten skall ske och varför de nu aktuella familjerna motades bort. Man sade att de var välkomna tillbaka med arbetstillstånd och bostad. Men detta fick de inte efter sådan ansökan, ty Sverige sade sig vara ointresserat av att ta emot outbildad arbetskraft. Det hela är mycket pinsamt, och det vore bra om statsrådet Holmqvist ville komplettera sitt svar. Kanske är det på tiden att erkänna misslyckandet och ompröva hela problemkomplexet. Är det, herr Holmqvist, ett förslag i den riktningen som kommer ”endera dagen”, som det talas om i slutet av svaret?
Herr talman! Med det resonemang som fru Ryding för kan man naturligtvis om man så vill utgå från att alla zigenare är socialt handikappade. Det kan ligga åtskilligt i ett sådant påstående om man jämför dem med andra grupper. Då skulle man i och för sig ha anledning att ta emot alla och envar. Men det är naturligtvis inte så det är tänkt. I det förslag som regeringen presenterade för riksdagen var tanken att man skulle hjälpa de grupper zigenare som hade särskilt svårt — de mest nödlidande skulle komma i fråga för en aktion av detta slag. Fru Ryding har kanske inte haft tillfälle att läsa protokollen så ingående, men jag har flera gånger i riksdagen svarat på liknande frågor. Jag har inte ändrat utgångspunkt när jag nu svarat fru Ryding. Vi måste hålla isär dessa begrepp. En sak är att vi prövar ansökningarna från dem som själva spontant söker sig hit för att arbeta eller studera här, eller vilka motiv de nu kan ha, och bedömer vars och ens möjligheter att få stanna i landet. Då finns det angivet under vilka förutsättningar man har att bevilja uppehållstillstånd. En annan sak är den humanitärt motiverade intagningen av flyktingar i vårt land. Fru Ryding borde känna till hur den går till, ty den har pågått sedan mer än 10 år tillbaka. Tiotusentals människor har under den tiden fått en fristad i Sverige genom dessa hjälpaktioner. Men dessa människor har tagits ut i flyktingläger — det har varit människor som befunnit sig i en särskilt svår situation. Nu gäller det alltså för expertgruppen att föreslå hur denna humanitärt motiverade uttagning och invandring av zigenare skall ske. Jag har talat om att det väntas ett förslag inom de närmaste dagarna. Fru Ryding får låta sig nöja med det beskedet tills vidare — sedan får vi se vad förslaget innebär.

Herr talman! Jag vet mycket väl att frågan har varit uppe flera gånger, men det beror nog på att den är så illa skött att det behövs en ändring. Och det där lämpliga riktmärket, som det i alla fall talas om i svaret, skulle väl inte bara vara en fin garnering utan också ha ett reellt innehåll. Enligt min uppfattning skulle det vara på tiden att man använde några av de 40—50 i dessa ömmande fall som det nu gäller, dvs. för de familjer som bortmotades i tisdags. Herr Holmqvist sade också att jag får ge mig till tåls nu, för endera dagen kommer expertgruppen att lägga fram sitt förslag. Visst kan jag ge mig till tåls, men vore det inte bättre att myndigheterna hade gett sig till tåls och inte utvisat dessa familjer i tisdags, när man ändå visste att endera dagen kommer det en utredning? Man borde kunnat pröva deras situation efter de, som jag hoppas, mera positiva riktlinjer som denna expertgrupp skall lägga fram.